Herr talman! Sakbehandlingen var ändå avslutad. Det var endast justeringen som återstod.

Herr talman! Det är, som nämnts, debatten om IB-affären som har initierat föreliggande förslag till ändringar i tryckfrihetsförordningen. En del förändringar är klara och uppenbara förbättringar. Andra tycks mer diskutabla, något som vpk i ett särskilt yttrande också har påtalat. Det handlar om en svårbedömd materia. Vid en fördjupad diskussion har vi från vårt parti ansett det nödvändigt att här framställa några frågor. Svaren på dem kommer att avgöra eventuellt yrkande här i kammaren från vår sida. Våra frågor är tre. Det första problemet är följande. Den nya formuleringen av tryckfrihetsförordningen 1:1 utsträcker meddelarskyddet till en större grupp än förr. Detta är klart positivt. Det betyder att även uppgiftsmeddelare som lämnar uppgift till annan upphovsman till skrift än författare eller redaktionsmedlem blir skyddad. Tryckfrihetsförordningen 7:3 anger i vilka fall meddelande till tryckt skrift blir straffbart enligt brottsbalken och vem som i så fall kan göras ansvarig vid sidan av tryckfrihetsförordningens processordning. Gällande ordning är att enbart meddelare till redaktion, byrå eller författare kan bli ansvarig enligt brottsbalken. Medlem av redaktion eller byrå är själv icke att anse som meddelare. Han är därför icke ansvarig enligt brottsbalken. Han är enbart ansvarig enligt tryckfrihetsförordningen för det eventuellt otillåtliga yttrandet i skrift. Ansvarigheten för honom utövas där av den ansvarige utgivaren och icke av redaktionsmedlemmen själv. Nu står det i det nya förslaget till 7:3 att förutom meddelare även den som medverkar till framställning i tryckt skrift kan bli ansvarig enligt brottsbalken. Vad händer då om den som medverkar till framställning i tryckt skrift tillika är redaktionsmedlem och alltså tillhör den krets för vilken ansvarighet gäller i särskild ordning enligt tryckfrihetsförordningen och utövas av ansvarige utgivaren? Mister då denne, som medverkat till framställningen i tryckt skrift och samtidigt är redaktionsmedlem, enligt nya formuleringen av 7:3 det skydd som består i att han som redaktionsmedlem ingick i det kollektiv för vilket ansvarighet utövades endast enligt tryckfrihetsförordningen och av ansvarige utgivaren? Eller behåller han detta skydd trots den nya formuleringen av 7:3? Tar det allmänna skyddet som ligger i tryckfrihetsförordningen 1:1 över brottsbalksansvarigheten i 7:3 — då är allt gott och väl. Gör den det inte — ja, då har man såvitt jag kan se låtit brottsbalken bryta in i vad som förut var tryckfrihetsförordningens exklusiva ansvarssystem. Varje redaktionsmedlem som inte samtidigt direkt är tryckfrihetsansvarig hamnar då under brottsbalken. Brottsbalken kan alltså, som man kan uttrycka det, rycka in på redaktionerna. Det är en ytterst farlig lucka, som omedelbart måste täppas till eller som man måste skingra oklarheten omkring. Den andra frågan är följande. Enligt nuvarande tryckfrihetsförordning 9 kap. 3 § måste åtal mot ickeperiodisk skrift väckas inom sex månader. Enligt den nya tryckfrihetsförordningen skulle åtal kunna väckas inom ett år. Vår fråga är: Varför måste man kunna åtala så långt i efterhand? Innebär det inte att man ökar osäkerhetsmarginalen för dem som utger skrift innehållande kritiska yttranden eller uppgifter? Var detta verkligen praktiskt nödvändigt? Den tredje och sista frågan är följande. Enligt nuvarande tryckfrihetsförordning 10 kap. 2 § är det justitieministern som innan åtal väckts äger förordna om beslag av skrift med eventuellt brottsligt innehåll. Han kan även uppdra åt tryckfrihetsombud att göra så. Enligt den nya tryckfrihetsförordningen skall justitiekanslern kunna förordna om sådant beslag. I lag kan föreskrivas att även lokal åklagare kan beslagta. Han skall kunna göra så — om jag förstått saken rätt — på eget initiativ, och åtgärden kan prövas av JK först i efterhand. Herr talman! Beslag är alltid en kännbar åtgärd. Även beslag som i efterhand upphävs av JK kan ju i särskilda fall få förödande ekonomiska konsekvenser för utgivaren av skriften, och det är knappast någon tröst om de i efterhand framstår som obefogade. Vår fråga gäller då: Varför har man velat ge varenda lokal åklagare denna möjlighet? Hade det inte varit riktigare att låta dessa åklagare beslagta endast på justitiekanslerns uppdrag? Som synes rör dessa frågor inte några obetydligheter. Det är flera grundläggande punkter som vi tyckt vara oklara. Beroende på svaren från utskottets talesmän vill jag här förbehålla mig möjligheten att ställa yrkande i ett senare anförande.

Herr talman! Vi har under detta riksmöte behandlat ett flertal mycket centrala frågor när det gäller yttrandefriheten. Jag vill säga att man nu börjar få fram en svensk modell för massmediepolitiken, som jag tror kommer att röna stor internationell uppmärksamhet. Den omfattar två grundidéer. Man vill å ena sidan ge staten en aktiv roll när det gäller att bevara mångfald i pressen, att verka för en presstruktur som medför en allsidig debatt. För detta ändamål har man infört presstödet, dvs. de marknadspolitiska åtgärder som avser att garantera ett så brett meningsutbyte som möjligt. Vad som å andra sidan kvarstår är en liberal ansvarsideologi. Med detta menar jag att Sverige genom tryckfrihetslagstiftningen står fast vid att skydda den redaktionella friheten mot staten. Det innebär stadganden om censurförbud, etableringsfrihet, särskild formell ansvarighet för vad som publiceras, särskilt uttömmande brottskatalog, straffrihet för meddelare som princip, rätt till anonymitet för andra medverkande än den formellt ansvarige, och en särskild rättegångsordning. Propositionen om förändringar i tryckfrihetsförordningen som nu behandlas och som bygger på massmedieutredningens betänkande fullföljer de tryckfrihetsvänliga traditionerna. Här vill jag gärna instämma i det omdöme som kom från herrar Hernelius och Jonnergård. Anonymitetsskyddet, dvs. rätten till anonymitet, är en väsentlig reform. Därigenom har de önskemål som framförts av pressens samarbetsnämnd tillgodosetts. Det är värdefullt att kunna konstatera att man här fått in i tidigare praxis utbildat förbud, som nu har grundlagsfästs, mot att myndigheter och andra organ efterforskar källan till en anonym uppgift. Det är i och för sig ett viktigt beslut att man på detta sätt har kunnat kodifiera praxis. Beträffande meddelarskyddet föreligger också enighet om att det här har skett en utbyggnad. Jag skall kommentera något av vad herr Svensson i Malmö sade beträffande en del inslag i det här förslaget. Den första fråga som han tog upp rörde 7 kap. 3 §, där han diskuterade meddelarskyddet. Jag vill säga, herr Svensson i Malmö, att avsikten inte är att utvidga straffansvaret för medverkandekretsen på en redaktion. För att medverkan — så har i varje fall jag tolkat lagen — skall avses måste sådan medverkan föreligga som innefattar lämnande av uppgift. Det är alltså mera fråga om ett förtydligande än om någon ändring. Jag vill påpeka beträffande nuläget — som här skildrades på ett bestämt sätt av herr Svensson i Malmö — att Svea hovrätt i sin dom den 14 mars 1974 kom med uttalanden i de här frågorna. Där sades att ”beträffande de i förevarande mål” — det gällde målet mot Guillou —- ”aktuella tidningsartiklarna har något tryckfrihetsåtal inte kommit till stånd mot utgivaren. Utevaron av tryckfrihetsåtal påverkar emellertid inte det ansvar som kan falla på Guillou för dennes gärningar. Stadgandet i 7 kap. 3 § andra stycket i tryckfrihetsförordningen avser olika former av meddelanden, även meddelanden i form av till tidning ingivna artiklar till vilka meddelaren framträder som författare.

Det nya enligt de ändringar som nu genomförs är att meddelaren i det undantagsfall då han kan straffas inte kan ställas inför en vanlig domstol, utan att skuldfrågan då skall prövas i tryckfrihetsprocess med jury. Det är den skillnad som här inträder. Likaså ingår anskaffande av uppgift i sådan medverkan som enligt huvudregeln blir straffri.

Här kommer alltså förändringar att ske. Dels utvidgas meddelarskyddet även till anskaffande av uppgift, dels skall detta prövas i tryckfrihetsprocess med dess särskilda regler och med beaktande av intresset av samhällskritik i det demokratiska samhället. Vidare var herr Svensson i Malmö inne på omläggningen av reglerna för tillsyn och åtal, och jag kanske skall kommentera även det avsnittet något. Grunddragen i det nuvarande tillsynssystemet lämnas orubbade. Ändringarna föranleds av att gällande ordning till vissa delar är mindre lämplig ur principiell och praktisk synvinkel. Vad som här sker är att justitieministern ersätts som central tillsynsmyndighet av justitiekanslern, men denne kvarstår som åklagare i mål vid tryckfrihetsbrott. Det är nämligen lämpligt att samma myndighet såväl utövar tillsyn som innehar åklagarbefogenhet. Tryckfrihetsombuden blir inte kvar i det nya systemet. Men den diskretionära prövningsrätten kommer till uttryck därigenom att det i tryckfrihetsförordningen föreskrivs att regeringen får anmäla skrift till åtal. I lagen skall vidare kunna bestämmas att allmänt åtal för vissa slag av tryckfrihetsbrott får väckas endast med regeringens tillstånd. Den politiska bedömning som därvid i viss utsträckning alltjämt kan ske genom åtal för tryckfrihetsbrott skall i fortsättningen göras av regeringen i dess helhet och inte som hittills av justitieministern ensam. Skälet till denna ändring är att den allmänna principen att regeringens ledamöter fattar beslut kollektivt bör gälla också på detta område när nu justitieministerns särskilda ställning som tillsynsmyndighet upphör. Regeringens utövning av den diskretionära prövningsrätten står givetvis under sedvanlig konstitutionell kontroll.

Jag förutsätter att delegationen kommer att bli begränsad. Vidare bör det påpekas att då allmän åklagare förordnat om beslag, skall anmälan därom skyndsamt göras hos justitiekanslern. Denne har att genast pröva huruvida beslaget skall äga bestånd. Det står i 3 §. Då justitiekanslern förordat om beslag eller fastställt beslag varom allmän åklagare förordnat, skall åtal vara väckt eller ansökan om konfiskering av skriften gjord inom två veckor, sedan justitiekanslern meddelade beslutet. Det är faktiskt något snabbare än enligt den ordning som är föreskriven i nu gällande rätt — då tryckfrihetsombud förordnat om beslag och då man skall gå vägen över chefen för justitiedepartementet. Med detta har jag väl besvarat herr Svenssons i Malmö frågor. Beträffande den tid som skall förflyta innan ett åtal inte blir möjligt att verkställa, har den enbart fastställts från praktiska utgångspunkter. Det har inte här förefunnits någon avsikt att göra en skärpning. Bestämmelsen gäller icke-periodiska skrifter. Sammanfattningsvis vill jag påpeka att det här rör sig om — som också herr Hernelius framhöll — en utökning av meddelarskyddet. Med den sammanfattande benämningen meddelarskydd menar jag då huvudprincipen frihet från straff för meddelare och rätt till anonymitet för de människor som kommer i kontakt med massmedierna. Det är en betydande reform i informationsfrihetens intresse som här föreslås.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

Herr talman! Jag är helt på det klara med att det här rör sig om förbättringar på viktiga punkter, och jag försöker inte tolka in några som helst ondskefulla avsikter i detta. Men samtidigt må jag väl med all respekt säga att de svar, som herr Svensson i Eskilstuna har gett, inte gör vissa saker klarare i detta sammanhang. Det är för mig helt klart att en redaktionsmedlem kan dömas utanför tryckfrihetsförordningen om han så att säga vid sidan av sitt redaktionella arbete sysslar med hemliga uppgifter. Men såvitt jag har förstått gällande ordning kan han bara dömas enligt tryckfrihetsförordningen om han sysslar med att inom redaktionen vidarebefordra otillåtliga uppgifter och vidarebefordrandet av dessa otillåtliga uppgifter är ett led i den tryckta skriftens framställning.

Det är ju det allmänna skydd han får enligt tryckfrihetsförordningen 1:1. Bibehålls skyddet enligt 1:1 i sådana fall — när han tillika är redaktionsmedlem —- eller innebär den nya formuleringen av 7:3 att det kan upphävas om han är redaktionsmedlem? Det är detta frågan gäller, och det tyckte jag inte jag fick klart svar på, möjligen därför att herr Svensson i Eskilstuna missförstod frågan. Sedan tyckte jag det var ett icke tillfredsställande svar att hänvisa till kommande lagstiftning och låta den avgöra huruvida det är klokt att en lokal åklagare på eget initiativ skall få beslagta en misstänkt skrift. Det skall väl ändå i tryckfrihetsförordningen, som ju är grundlag, göras klart om detta är lämpligt eller ej. Då har jag alltså ställt frågan: Är det verkligen lämpligt att en lokal åklagare, innan han fått justitiekanslerns uppdrag, på eget initiativ kan vidta en så pass ingripande åtgärd som ett beslag? När det slutligen gäller tiden för åtal mot icke-periodisk skrift säger herr Svensson i Eskilstuna att det är uteslutande praktiska skäl som där varit avgörande. Ja, jag har inte givit uttryck för misstanke om något annat, men jag har frågat om man anser att det ur rättslig synpunkt är lämpligt att utsträcka osäkerhetsmarginalen så pass långt. Jag ber att få återkomma i debatten med eventuella yrkanden.
Herr talman!

Däremot innebär förslaget ett klart förtydligande när det gäller vilka som är meddelare och på så sätt undgår — enligt huvudregeln — straffansvar, något som väl måste betecknas som en tillgång. Jag vill alltså klart understryka att vad det här gäller skall vara en medverkan som innefattar lämnande av uppgifter. När det däremot gäller åtgärder som har sammanhang med publicering faller ansvaret uteslutande på den ansvarige utgivaren. Så har jag tolkat lagstiftningen. Jag vill alltså understryka att det rör sig inte om ett utökat straffansvar. Däremot rör det sig för meddelarkretsen om en garanti för att frågan prövas i tryckfrihetsprocess och inte i någon vanlig domstol. Det innebär även att vad som hände i IB-affären beträffande anskaffande av uppgift inte kan falla under vanligt åtal, utan det skall också föras till en tryckfrihetsprocess. Detta är den skillnad som nu har inträtt. Beträffande den del som berör den allmänne åklagaren står det: ”I lag må föreskrivas att även allmän åklagare äger förordna om beslag inom sitt verksamhetsområde.” Här är det fråga om länsåklagare. Det är inte meningen att han skall få annan befogenhet än vad som kommer att meddelas i lag. Det skrivs alltså in en garanti att detta skall ske via lag, och vi får möjlighet att pröva saken på nytt i riksdagen när denna lagstiftning föreläggs kammaren.

Herr talman! Jag kan inte ens med god vilja säga att jag är nöjd med det svar som jag här har fått. Vi kan ju inte här hänga upp en viktig grundlagsfråga på om en utskottstalesman säger sig tolka en fråga i en bra riktning. Jag är helt på det klara med att detta förslag har många förtjänster. Det undanröjer många tidigare oklarheter och omöjliggör sådana manipulationer med paragraferna som har förekommit tidigare. Det ta tycker vi är positivt. Men om det fortfarande kvarstår oklarhet och ” eventuellt också oöverensstämmelse mellan tryckfrihetsförordningen 1:1 och samma förordnings 7:3, så tycker jag det är beklagligt att acceptera det och behöva hålla långa resonemang för att klara ut vad som egentligen skall gälla. Detta borde då mera uttryckligt framgå av texten i betänkandet. Och när det gäller den lokale åklagarens initiativrätt till förslag tycker jag definitivt att inte heller det andra svaret har varit tillfredsställande från vår synpunkt. Sedan skall jag inte här göra vidare sak av frågan om tiden för åtals väckande mot icke-periodisk tidskrift. Det är möjligt att befrielsen från skyldighet att inlämna granskningsexemplar kan medföra att en utsträckning av åtalstiden kan te sig praktiskt motiverad. Jag vill inte bestrida det. Men de två andra punkterna är fortfarande så pass oklara för oss —- eller innehåller enstaka oklarheter — att vi trots allt anser att ett yrkande om återremiss med utgångspunkt från dessa anmärkningar är befogat.
Herr talman! Jag får då uttrycka min förvåning över att vänsterpartiet kommunisterna inte begagnade sina möjligheter att i utskottet få vad man nu kallar oklara punkter klarlagda. Där fanns både reservationsrätt och möjligheter att fullfölja diskussionen på de punkterna. För min del anser jag att förslaget ger full klarhet, och jag yrkar därför avslag på hemställan om återremiss.

Herr talman! Det hade i och för sig varit värdefullt om vi i dag hade haft möjligheter att diskutera hela det frågekomplex som massmedieutredningen tog upp. Nu har regeringen valt att föra fram endast mindre delar i proposition till riksdagen. Men samtidigt vill jag säga att sådant som läget är när det gäller det fortsatta utredningsarbetet är det tillfredsställande att man nu gör vissa utvidgningar av det grundlagsmässiga skyddet för tryckfriheten. Det gäller här utvidgningen av anonymitetsskyddet till att gälla också uppgiftslämnare till radio och TV, och det gäller att man kodifierar en tidigare praxis och inför ett klart grundlagsförbud mot efterforskning av meddelare. Den sista punkten tycker jag är en rätt viktig förstärkning av rättsskyddet i tryckfrihetsförordningen. Här är nu ett antal utredningar verksamma, vilkas resultat det finns anledning att samordna. I och för sig behöver det inte finnas någon direkt koppling till massmediekoncentrationsutredningen i den meningen att yttrandefriheten behöver hänga samman med de problemställningar som har tagits upp i direktiven till massmediekoncentrationsutredningen. Sambandet med radioutredningen är klarare. Det är värdefullt att radioutredningen får slutföra sitt arbete om lagreglering av etermedia, innan man slutgiltigt tar ställning till frågan om yttrandefrihetsgrundlagens innehåll och de processuella formerna när det gäller tryckfrihetsbrott. Jag tror att den totala översyn som nu annonseras bör kunna resultera i en helt ny yttrandefrihetsgrundlag, som riksdagen kan ta ställning till första gången före 1979 års val. Från folkpartiets sida stöder vi alltså de utvidgningar av yttrandefriheten som nu är föreslagna, men vi kommer i det fortsatta utredningsarbetet att trycka på för att få en ytterligare utvidgning av yttrandefriheten. Herr talman! Jag skall bara beröra en sak som varit uppe i debatten, och det gäller justitiekanslerns ställning. Jag är mindre oroad av det herr Svensson i Malmö tog upp, nämligen att allmänna åklagare kan förordna om beslag, eftersom det sägs att justitiekanslern omedelbart skall överpröva allmän åklagares beslut på den punkten. Vad som är betydelsefullare är att man här flyttar över ur tryckfrihetssynpunkt utomordentligt viktiga befogenheter från departementet till justitiekanslern. Men vilka möjligheter till överprövning av justitiekanslerns beslut föreligger egentligen? Det tycker jag ur tryckfrihetsrättslig synpunkt är mer oroväckande. Vi har i dag — bl.a. vid konstitutionsutskottets dechargebehandling — en möjlighet att pröva justitieministerns handläggning av frågor om åtal och beslag. Den möjligheten kommer inte att föreligga i framtiden. Jag anser att detta är en problemställning som bör beaktas, och jag vill uttrycka förhoppningen att det sker i den utredning om JK:s ställning som pågår. Jag har inget annat yrkande än bifall till utskottets enhälliga förslag.
Herr talman! Bara en kommentar till den förebråelse som jag spårade i herr Svenssons i Eskilstuna resonemang gentemot vpk. Herr Svenssons i Eskilstuna egna utläggningar i dag vittnar om att det fortfarande finns oklarheter. Kammardebatten skall ju —- i synnerhet om man vid fördjupat studium av och fördjupade diskussioner i frågan inom en partigrupp finner att man inte är helt tillfredsställd med vissa punkter — kunna användas för att skapa klarhet. Den formella rätten och möjligheten att ställa ett återremissyrkande finns just för den eventualiteten. Den är alltså förutsedd och i och för sig ingenting märkvärdigt. Vi har helt enkelt genom utförliga diskussioner av de här tingen kommit överens om att vi måste framställa vissa frågor. Vi är inte ute efter att pressa fram ett återremissyrkande bara för dess egen skull, utan vi sade hela tiden att vi gör det beroende av de svar som ges. Jag kan inte finna annat än de svaren både när det gäller ansvarighet för redaktionsmedlem som tillhör den utvidgade kret sen i 73 § och frågan om lokal åklagares initiativrätt inte har dämpat den olust vi redan tidigare i ett särskilt yttrande gav uttryck för.

Detta leder mig som sagt fortfarande till slutsatsen att det inte var orimligt, med hänsyn till de svar som lämnades, att yrka på återremiss.
Herr talman! Jag har bara genom mina anföranden klargjort för vänsterpartiet kommunisterna att det fanns möjligheter att ta upp frågan genom motion. Eftersom vänsterpartiet kommunisterna är representerade i utskottet kan man sedan där ta upp vad partiet uppfattar som oklara punkter i propositionen. Det är en något egendomlig debattmetod att först ställa en rad frågor och sedan, som konklusion när svar getts, säga att det inte kan vara tillfredsställande att dessa svar lämnats muntligt i kammaren. Så fattade jag herr Svenssons i Malmö föregående uttalande. Om man inom vänsterpartiet kommunisterna är oroad kanske det är av den debatt som har förts utanför detta parlament. I så fall borde man ha uppmärksammat dessa problem motionsvägen. Själv är jag inte oroad. Jag säger med understödjande av vad som har sagts i Pressens Tidning, Tidningsutgivareföreningens organ, att detta är en positionsframflyttning för meddelarskyddet, för att förbättra informationsfriheten i det svenska samhället. I utskottet var alla partier överens om den saken. Här finns nu något av eftertankens kranka blekhet hos vänsterpartiet kommunisterna, men det tror jag inte beror på oklarheter i lagstiftningen utan på andra omständigheter.
Herr talman! Eftersom jag har deltagit i konstitutionsutskottets arbete med den här frågan vill jag gärna till herr Svensson i Eskilstuna säga följande. Visserligen är det riktigt att vänsterpartiet kommunisterna inte hade någon motion där vi tog upp de här frågorna och att jag heller inte har anmält någon reservation, men jag har dock avgivit ett särskilt yttrande vid betänkandet där jag bl.a. påpekar att det finns vissa oklarheter som kan lämna öppet för godtycklig tolkning och att vissa delar t.o.m. kan ses som förändringar till det sämre. Jag kan inte finna det särskilt anmärkningsvärt att en partigrupp i sitt fortsatta arbete med en fråga kommer till slutsatsen att här finns punkter där ytterligare preciseringar behöver göras. Herr Svensson i Malmö har i dag begärt att få sådana preciseringar på några konkreta punkter. Kan man inte få dessa punkter klarlagda bör utskottet på nytt ta upp frågan för att rätta till bristerna. Det är alltså inte något märkligt att en partigrupp vid den fortsatta behandlingen vill ha ytterligare klarlägganden innan man går till beslut. Den arbetssituation som vi tidigare har haft anledning påtala både från konstitutionsutskottet och här i kammaren bör väl också beaktas, när vi har haft att behandla detta svårhanterliga område.
Herr talman! Jag vill vända mig mot det obestämda misstänkliggörande som herr Svensson i Eskilstuna ger uttryck för när han menar att vi har dolda motiv. Det är inget fel att vara eftertänksam, och jag kan försäkra herr Svensson i Eskilstuna att vi inte är ute efter att skilja ut oss. Vi skulle aldrig i något ärende av mindre vikt än detta ha tillgripit något så drastiskt som ett återremissyrkande. Ingen hade varit gladare än jag om jag hade kunnat säga att de svar som har givits är så entydiga och klara på dessa punkter att vi accepterar formuleringarna och tolkningarna på det sätt som de föreligger. Det hade varit bra om herr Svensson i Eskilstuna hade kunnat säga med stöd av logiska resonemang och eventuellt förarbeten att ”dessa passusar i tryckfrihetsförordningen skall tolkas så och så” och inte bara säga att ”jag tolkar det på det och det sättet”. Det kan ju hända att en åklagare av monsieur Robérts kaliber i framtiden inte känner sig bunden av den tolkningen.
Herr talman! Nu ägnar sig herr Berndtson åt en omöjlig uppgift. Han har blivit överkörd av sin partivän herr Svensson i Malmö. Vad säger” han i det särskilda yttrande som han åberopar?

Herr talman! Herr Svensson i Eskilstuna drar slutsatsen att vpk-ledamoten i utskottet har blivit överkörd av en annan ledamot i vpkgruppen. Vad är det för tal, herr Svensson i Eskilstuna? Inom vänsterpartiet kommunisterna arbetar vi kollektivt igenom frågorna. Just mitt särskilda yttrande, i vilket jag säger att det finns vissa oklarheter i förslaget som kan lämna öppet för godtycklig tolkning, borde ge min partigrupp särskild anledning att studera ärendet ytterligare, och så har också skett. Jag känner mig inte på något sätt överkörd, herr Svensson i Eskilstuna.
Herr talman! Remissomgångarna har ju genomförts. På ett förslag som har varit föremål för vederbörlig remissbehandling ankommer det sedan på riksdagen att bestämma den definitiva utformningen. Den kan i och för sig på enstaka punkter mycket väl skilja sig från det ursprungliga förslag som sändes ut på remiss. Det är inget märligt i sig självt.

Herr talman! I anslutning till propositionen 1975/76:191 har j jag väckt en motion, nr 2422. I motionen hemställs att riksdagen vid behandlingen av propositionen uttalar att, i det fall part företräds av ombud, både parten och ombudet skriftligen skall underrättas om utgången i målet och att lösenskyldigheten skall avskaffas. Yrkandet om att parten alltid skall erhålla en egen underrättelse om utgången i mål grundar sig på inträffad händelse då partens ombud inte fullföljt sina åligganden och i föreskriven ordning underrättat parten om utgången i tvistemål. Frågan har av mig tidigare aktualiserats dels i en enkel fråga till statsråd, dels i motion till 1973 års riksdag. Vid båda fallen blev svaren förhållandevis positiva. Med den form av delgivning till parterna som föreslås i propositionen har de yrkanden som ställdes år 1973 blivit tillgodosedda i väsentlig omfattning. Vad gäller de särskilda yrkandena i motionen 2422 så påpekar utskottet i sin skrivning att ombud för part har en allmän skyldighet att meddela parten som ombudet företräder utgången i mål. Detta är naturligtvis riktigt men ändå har det hänt att ombud åsidosatt denna skyldighet. Utskottet finner emellertid att det inte finns anledning att utfärda föreskrift om att både part och dennes ombud skall erhålla del av dom. Vad sedan gäller yrkandet om avskaffande av lösenskyldighet så hänvisar utskottet till den numera vidgade möjligheten för enskild part att erhålla allmän rättshjälp. Min mening är att det inte skulle ha förorsakat någon nämnvärd olägenhet för det allmänna om motionen bifallits. Då nu emellertid delgivningen i tvistemål med propositionens förslag i alla fall blir underlättad, får jag för dagen låta mig nöja med detta och har således, herr talman, inget annat yrkande än om bifall till utskottets hemställan.

Herr talman! Det är endast en fråga i domarutredningens förslag om domarutbildning och domarkarriär som nu kommer på riksdagens bord, nämligen förslaget om att nämndemän skall knytas till hovrätt och kammarrätt i vissa mål. Det förslaget har vid propositionsbehandlingen utvidgats till att omfatta fler mål än vad domarutredningens förslag innebar. Det finns anledning understryka detta eftersom de remissmyndigheter som har hörts i det här ärendet har haft anledning att yttra sig över ett annat och mera begränsat förslag än det som propositionen sedan utmynnade i. Det har väckts några motioner som varit starkt kritiska till förslaget i propositionen. Man talar i motionerna om risken för kvalitetssänkning från juridisk synpunkt, som ett sådant förslag skulle leda till, och man talar om de praktiska svårigheterna, om de förseningar i hovrättsarbetet och den fördyring av processen som skulle bli följden. Man talar slutligen om de menliga följderna för domarutbildningen som skulle bli en konsekvens av förslaget. Vid behandlingen av denna fråga i utskottet har vi varit överens om att det är värdefullt att få en insyn också i överrätternas verksamhet såvitt nu gäller hovrätt och kammarrätt och att också nämndemännens medverkan kan vara av värde, framför allt vid bedömningen av bevisvärderingsoch påföljdssystem. Men utskottet understryker på s. 18, och jag vill fästa uppmärksamheten på detta, att den här reformen inte får leda till ökade målbalanser eller längre väntetider, och att så inte blir fallet måste vara ett uttrycklig förutsättning för reformen. Man måste genom särskilda åtgärder förhindra att reformen får negativa konsekvenser. Utskottet understryker också att reformen inte får leda till någon försämring av domarutbildningen i överrätt. Det här låter bra, herr talman, men vi som är reservanter har frågat oss hur man realistiskt skall kunna uppnå detta mål med den ganska omfattande nämndemannamedverkan som propositionens förslag innebär. Vid den hearing som utskottet har haft med representanter för några hovrätter, Domarförbundet, Advokatsamfundet och Nämndemannaföreningen har, tycker jag, den tveksamhet man kände före hearingen faktiskt blivit förstärkt. Jag tycker också att det finns anledning att uttrycka en viss förvåning över att propositionen över huvud taget inte tar upp den viktiga frågan hur det skall gå med adjunktionstjänstgöringen. Det var naturligt att utredningen inte belyste den frågan särskilt, eftersom utredningen ju tänkte sig en helt annan utbildningsgång för jurister än adjunktionstjänstgöring. Men när propositionen nu dessutom utvidgar nämndemannamedverkan långt utöver vad utredningen har föreslagit, framstår det som desto mer anmärkningsvärt att propositionen inte ger någon som helst ledning i den viktiga frågan hur man skall klara adjunktionsproblematiken. Herr Schött och jag har vid utskottsbetänkandet fogat en reservation. Vi är ense med majoriteten om värdet av insyn i domstolarnas verksamhet. Men vi menar att de viktiga målen för rättskipningen, nämligen att processen skall vara snabb, säker och billig, kan rubbas med ett sådant här förslag. Vi tror att man kommer att få en ännu långsammare genomströmningstakt än vi har f. n., och det är inte acceptabelt. Vi tror att det blir färre tillfällen till adjunktion, och det är inte heller acceptabelt. Och vi tror att processen kommer att bli dyrare, och det är något som inte heller är särskilt bra. v Vi menar att man borde ha hållit sig till utredningens förslag om nämndemäns deltagande i mindre utsträckning än vad propositionen föreslår och att nämndemän alltså bara skulle medverka i mål som gäller brott för vilket är stadgat fängelsestraff i mer än två år. Utskottsmajoriteten anför som skäl för att man ändå vill följa förslaget i propositionen, att det är av stor vikt att lekmän får lägga fram sin syn i mål när valet står mellan kortare frihetsstraff och kriminalvård i frihet, där över huvud taget allmänpreventiva intressen måste vägas mot individualpreventiva hänsyn. Jag skall uppriktigt säga att jag tycker det skälet är utomordentligt starkt i och för sig, men jag tycker inte att det har en sådan styrka att det uppväger alla de olägenheter — jag har tidigare redogjort för dem — som är förenade med det mera vidsträckta förslaget enligt propositionen. Där tycker jag det finns anledning att klargöra att hovrätterna, som i dag dömer utan lekmän, i allmänhet har en mildare bedömning av olika mål. Där underrätterna har dömt till fängelse, kanske hovrätten dömer till skyddstillsyn eller något sådant. Det är inte alls ovanligt. Jag tror alltså inte att man skall ha den föreställningen att bara för att man knyter lekmän till hovrätterna, kommer avgörandet i sista instans att bli mildare. Jag tror kanske att man kan riskera att det blir tvärtom. Men hur det än förhåller sig med det menar jag att nackdelarna trots allt ändå väger över fördelarna. Därför bör man när man genomför en sådan här reform skynda långsamt. Det är också viktigt att ta upp den problematik som blir följden om man, som föreslås i propositionen, tänker sig en sammansättning med tre lagfarna domare och två nämndemän och rätten inte är överens om ett domslut utan det kanske blir två lagfarna domare på ena sidan och en lagfaren domare och två nämndemän som får representera majoritetsståndpunkten. Om då den lagfarne domaren skulle vara en adjungerad ledamot får man den situationen att slutinstansens avgörande träffas av en jurist, som alltså inte är färdigutbildad domare, och två lekmän. Det kan från rättssäkerhetssynpunkt inte anses tillfredsställande. Jag medger att så skulle kunna bli fallet också med mitt förslag när det gäller den begränsade grupp mål där jag menar att nämndemän skulle kunna vara med. Men såsom herr Schött och jag skriver i reservationen 3 bör man i hovrättsinstruktionen lämna en ovillkorlig föreskrift, att då hovrätten dömer med tre lagfarna domare och två nämndemän skall de lagfarna domarna vara eller ha varit innehavare av ordinarie domarämbete. Det intresse som måste finnas att bereda tillfälle till adjunktion bör man kunna tillgodose inom ramen för reglerna om användning av den större sammansättningen med fyra lagfarna domare och tre nämndemän, som propositionen också förutsätter skall kunna användas i viss utsträckning. I det sammanhanget skulle jag vilja fästa uppmärksamheten på vad utskottsmajoriteten säger nederst på s. 23, nämligen att intresset att bereda ökade adjunktionsmöjligheter någon gång måste kunna föranleda en användning av den större sammansättningen även då det från andra utgångspunkter inte finns så starka skäl för detta. Bakom det uttalandet står centerpartister, moderater, folkpartister och vpk-are, men i en reservation har socialdemokraterna anfört att de inte tycker att det är nödvändigt att göra ett sådant uttalande. Jag vill sedan, herr talman, gå över till ett par saker där utskottet är enigt. För det första menar vi att man i lagtext bör uttala det som alla egentligen är överens om, nämligen att nämndemän under samma period inte bör få tjänstgöra i både tingsrätt och hovrätt resp. länsdomstol och kammarrätt. Det räcker inte, tycker vi, att enbart uttala att så inte bör vara förhållandet, utan uttryckliga regler bör tas in i lag. Apropå detta vill jag säga att det här ärendet kanske borde ha gått till lagrådsgranskning — det kan man nu konstatera. Jag hoppas att jag inte förtörnar någon genom att säga det, men vi har faktiskt i utskottet fått ägna oss åt en viss form av lagrådsgranskning, som har lett till ändringar på en hel del punkter — kanske inte av så vidlyftig karaktär. På en punkt tycker jag att man har anledning att uppmärksamma en brist, nämligen att det inte i propositionen har funnits några domförhetsregler när det gäller besvärsmål. Nu har vi rättat till detta, men jag vill säga uppriktigt, herr talman, att jag inte är säker på att vi med den tid som har stått oss till buds verkligen har kunnat täcka hela området. Det kan vara luckor. Det finns därför anledning att ytterligare penetrera det här lagstiftningsärendet, så att man så småningom får en lagprodukt som är helt invändningsfri. För det andra, herr talman, har vi i en diskussion om nämndemannaarvodet menat att det, när vi nu får nämndemän också i överinstanserna, finns anledning att regeringen utan någon särskild hemställan från riksdagen tar fasta på det som riksdagen tidigare har uttalat, nämligen att en översyn av nämndemannaarvodena måste göras. Det är så mycket mer angeläget nu, då vi får en ny kategori nämndemän genom det här beslutet. Jag vill med detta, herr talman, yrka bifall till reservationerna 1 och 3 och i övrigt till utskottets hemställan.

Herr talman! Justitieutskottets betänkande nr 44 avser ett regeringsförslag om medverkan av lekmän vid avgörande av vissa mål i våra hovrätter och kammarrätter. Lekmannamedverkan i våra domstolar är inget nytt. Lekmän har deltagit i dömandet i första instans vid de allmänna domstolarna sedan — jag vågar säga det — urminnes tid. På förvaltningsdomstolssidan medverkar lekmän i första instans vid länsdomstolarna sedan några år tillbaka. Erfarenheterna av lekmäns medverkan i första instans är mycket goda, och turen har nu kommit till att domstolarna i andra instans, hovrätterna och kammarrätterna, skall få lekmannamedverkan. En utveckling mot vidgad lekmannamedverkan går fram genom hela vårt samhälle. En sådan utveckling är ett led i strävandena mot en fördjupning av demokratin på olika områden och olika nivåer i samhället. Det är därför med stor förvåning som jag och några kamrater i utskottet noterat, att man i det borgerliga lägret sett sådana svårigheter att helhjärtat ställa sig bakom regeringens förslag. Ett par borgerliga motioner har också innehållit yrkanden om helt avslag på propositionen. Dessa motioner har emellertid inte vunnit något gehör i utskottet. Utskottet har i stället till slut stannat för att enhälligt tillstyrka nämndemäns medverkan i andra instans. När det gäller omfattningen av lekmannamedverkan har däremot full enighet inom utskottet inte kunnat nås. Enighet föreligger när det gäller omfattningen av lekmannamedverkan i tvistemål i hovrätt och när det gäller lekmannamedverkan i kammarrätt. Vad beträffar lekmannadeltagande i brottmål i hovrätt föreligger däremot skilda uppfattningar. Utskottsmajoriteten har godtagit propositionsförslaget. I reservationen 1 av fru Kristensson och herr Schött har däremot föreslagits en betydande begränsning av lekmannadeltagandet i förhållande till propositionsförslaget. Utskottsmajoriteten har varit medveten om att lekmannamedverkan i hovrätt kommer att medföra vissa komplikationer på det praktiska planet och att dessa komplikationer blir större vid en bredare lekmannamedverkan. Utskottsmajoriteten har också varit medveten om att lekmannadeltagandet kan medföra — observera att jag säger kan medföra, inte medför — vissa andra olägenheter. Samtidigt har vi emellertid frågat oss i vilka brottmål lekmän i första hand bör ha säte. Vi har då sagt oss att lekmannamedverkan framstår som särskilt motiverad i mål, där påföljdsvalet står mellan ett kortare frihetsstraff och kriminalvård i frihet, och mål där över huvud taget allmänpreventiva intressen måste vägas mot individualpreventiva hänsyn. Vid avvägningen mellan å ena sidan intresset av lekmannamedverkan och å andra sidan praktiska komplikationer och eventuella andra olägenheter har utskottsmajoriteten stannat för att samhällsintresset av lekmannamedverkan bör väga tyngre. I reservationen 1 av fru Kristensson och herr Schött förs ett resonemang som logiskt sett borde ha lett till att reservanterna avböjt lekmannamedverkan över huvud taget. En reform enligt regeringens förslag leder enligt reservanterna ofrånkomligt till ökade balanser vid domstolarna och längre väntetider för allmänheten. En sådan reform medför vidare enligt reservanterna så stora svårigheter att de inte kan bemästras utan resursförstärkningar, främst på personalsidan, vilka i dag kan anses orealistiska. Varifrån reservanterna fått dessa skräckmålningar vet jag inte; möjligen kan jag ana mig till det som en följd av de hearings vi haft inom utskottet. När sedan reservanterna skall göra en begränsning av lekmannadeltagandet stannar de för att låta nämndemän delta i de brottmål där en allvarligare påföljd kan bli aktuell. Vad innebär då detta i praktiken? Det innebär såvitt jag kan förstå till en början att flertalet mål där det är fråga om ett val mellan ett kortare frihetsstraff och kriminalvård i frihet eller mål där över huvud taget allmänpreventiva intressen måste vägas mot individualpreventiva hänsyn faller bort. Vad kommer då i stället? Jo, i första hand mål där frihetsstraff är mer eller mindre självklara och där påföljdsfrågan gäller det ena eller det andra antalet månader. En annan fråga där det i utskottet föreligger olika uppfattningar gäller det påkallade i att ge regeringen till känna behov av vissa åtgärder. Där har utskottsmajoriteten funnit ett sådant tillkännagivande påkallat. Vilka åtgärder har då utskottsmajoriteten ansett sig böra ge regeringen till känna? Ja, till en början är det ett konstaterande av något som berörts redan i propositionen, nämligen att reformen för med sig en del praktiska och organisatoriska problem som bör ägnas stor uppmärksamhet före reformens ikraftträdande och i dess inledningsskede. Vad som vidare enligt utskottsmajoriteten bör ges regeringen till känna är att ett eventuellt behov av ledamotsförstärkningar till hovrätterna med anledning av reformen ägnas särskild uppmärksamhet vid budgetarbetet i departementen. Något som slutligen också behöver ges regeringen till känna enligt utskottsmajoriteten är att reformens verkningar såvitt gäller adjunktionsmöjligheter och domarutbildning i övrigt måste följas med stor uppmärksamhet. Herr talman! Vi som står bakom reservationen 2 är helt övertygade om att regeringen utan påpekande från riksdagen fullgör sina skyldigheter att ge erforderliga verkställighetsföreskrifter i anslutning till både den här reformen och andra reformer. Vi är också helt övertygade om att regeringen varje år i samband med budgetbehandlingen prövar behovet av ledamöter i hovrätterna med eller utan mellankommande reformer. Vi är slutligen också helt övertygade om att regeringen utan särskilt påpekande från riksdagen följer upp både denna och andra reformer, det må sedan gälla adjunktionsmöjligheter och domarutbildning eller vad det nu kan vara. Fru Kristensson hyste särskild oro för adjunktionsmöjligheterna, och därför vill jag säga följande. Enligt de uppgifter jag har fått kommer det att finnas lika många adjunktionsrotlar i framtiden som före reformen. Adjunkterna kommer att förbereda och ansvara för precis lika många mål som förut. Det enda som kan påverkas är deltagandet som fjärde man i mål som tillhör annan rotel. En förändring i denna del kommer i vart fall att bli av mycket blygsam omfattning. När fru Kristensson eller andra uttalar sig om nämndemannareformen som om den vore ett vågspel för hela domarutbildningen i vårt land vill jag erinra om att adjunktionstjänstgöringen endast utgör en del - en mycket värdefull del — av domarutbildningen. Innan fiskalerna hunnit så långt som till adjunktionstjänstgöringen har de gått ca fem år vid universitet och tjänstgjort ca två och ett halvt år som notarie, ca ett år som fiskalsaspirant och fyra till fem år som tingsfiskal. Det blir sammanlagt tolv till fjorton år av utbildning. Om de när de kommit så långt deltar i fem till tio mål mer eller mindre under sin adjunktionstjänstgöring, det tror jag för min del inte spelar någon avgörande roll i deras utbildning till domare. I reservationen 2 har jag och mina medreservanter också tagit avstånd från ett stycke i betänkandet som handlar om adjunktionsproblematiken. Eftersom det ankommer på statsmakterna att bestämma riktlinjerna för adjunktionstjänstgöringen, dess innehåll och uppläggning, tycker vi som står bakom reservationen att detta stycke är onödigt i utskottsbetänkandet. I anslutning till reservationen 3 av fru Kristensson och herr Schött vill jag säga att hela utskottet säkert delar uppfattningen att det är ett önskemål att hovrätterna har en så stark sammansättning som möjligt. I reservationen målar dock reservanterna upp en viss olägenhet som kan uppstå i en undantagssituation. Den beskrevs f. ö. av fru Kristensson i hennes inlägg. För det första anser jag inte — tydligen till skillnad mot reservanterna —- att nämndemännen kommer att utgöra någon sorts enklare ledamöter, några andra klassens ledamöter i nämnden. I många frågor där nämndemännen har särskilda erfarenheter och förutsättningar är deras röster väl så mycket värda som juristledamöternas. För det andra menar jag att den nuvarande situationen, där målen kan avgöras med två röster mot två, är klart sämre än den av reservanterna uppmålade undantagssituationen. Med det sagda vill jag, herr talman, yrka bifall till reservationen 2 och i övrigt till utskottets hemställan.

Herr talman! Det är faktiskt inte bara från borgerligt håll, herr Larfors, som det har uttalats tveksamhet inför möjligheterna att genomföra reformen på det sätt som propositionen har föreslagit utan att olägenheterna blir alltför påtagliga. Utskottet har i stor enighet understrukit att olägenheter kan uppstå. Det har vi gjort såväl på s. 18 och s. 19 som på s. 20. Herr Larfors talade om att jag hade ägnat mig åt skräckmålningar. Han undrade var jag hade fått dem ifrån och trodde att de möjligen hade samband med den hearing som vi hade i utskottet. Jag förstår ärligt talat inte hur herr Larfors kunde knyta ihop dessa båda saker. Vi fick väl alla som satt i utskottet samma information vid denna hearing. Vi har kanske tagit olika intryck av den, men att göra gällande att jag ägnar mig åt något slags skräckmålning tycker jag faktiskt är litet egendomligt. När det gäller regeringens intresse av att se till att man nu förstärker hovrätterna så att olägenheterna inte blir för stora, är det riktigt att regeringen i sitt budgetarbete naturligtvis prövar dessa frågor. Men jag vill påpeka för herr Larfors att vi redan i dag verkligen har klart för oss att balanserna vid våra hovrätter är alldeles för stora. Regeringen har alltså inte tillskjutit de medel som egentligen skulle behövas för att hålla balanserna på en nivå som hovrätterna själva menar vore acceptabel. I fråga om adjunktionsmöjligheterna säger herr Larfors — vilket jag tycker är litet egendonligt — att förslaget i propositionen inte innebär någon förstärkning av de möjligheterna. Ja, det beror väl på hur hovrättsinstruktionen kommer att formuleras och om man skall ha krav på att de jurister som är ledamöter i denna domstol har varit — eller är — innehavare av ordinarie domarämbete. Det är kärnfrågan. Anser man inte att man bör upprätthålla det kravet för alla tre juristdomarna, kommer det att leda till en försvagning av hovrättens ställning. Jag vill erinra herr Larfors om att när vi tidigare tog en reform av högsta domstolen som innebar att högsta domstolen huvudsakligen skulle bli en prejudikatinstans, så uttalade utskottet i stor enighet att detta måste innebära en förstärkning av hovrätternas ställning. Jag skulle vilja fråga herr Larfors: Hur menar ni att hovrättsinstruktionen skall utformas i det här fallet för att man skall kunna klara både kravet på att hovrätterna i varje fall inte skall ha sämre ställning än f.n. och kravet på adjunktionsmöjlighet?
Herr talman! Fru Kristensson tar här upp frågan om balanserna vid hovrätterna och säger att de är för stora. Ja, det är väl så att vi har stora balanser både vid hovrätter och vid kammarrätter och att vi har vissa bekymmer på grund av detta. Enligt de uppgifter vi har fått av utskottets föredragande har visserligen antalet balanser totalt ökat mellan åren 1973 och 1976. Men om man fördelar antalet balanserade mål per ledamot i hovrätterna så har det stannat vid ungefär samma nivå. Enligt utskottets föredragande var 1973 medeltalet per ledamot 27,6 mål, 1976 var det 26,2 mål. Detta betyder i varje fall att man har fått en sådan förstärkning av hovrätterna så att man kunnat hålla nivån. Det tyder väl också på att man har ögonen på dessa frågor från regeringens sida. Fru Kristensson säger att det beror på vad som kommer att stå i hovrättsinstruktionen hur man nu skall kunna klara adjunktionsfrågorna vid hovrätterna, och det är riktigt. Jag sade i mitt anförande att det ankommer på statsmakterna att se till att både antalet domare och möjligheterna till adjunktion kommer att vara tillfredsställande. Jag tror inte att jag på något sätt har anledning att svara på fru Kristenssons fråga hur det skall regleras i hovrättsinstruktionen, utan jag tror att det är tillräckligt att man här understryker, som vi har gjort i utskottet i enighet och som regeringen har gjort i sin proposition, att detta får regeringen hålla ögonen på i fortsättningen. Som jag sade i mitt anförande tror jag att regeringen kommer att göra det. Varken regeringen eller vi i riksdagen vill ha ett dåligt domstolsväsende.
Herr talman! Herr Larfors, såsom en av ledamöterna i den ena statsmakten, måste väl ändå själv ha en uppfattning om hur den här frågan bör lösas. Och som jag sade i mitt tidigare inlägg finns det ju bara två alternativ. Antingen klarar man adjunktionsmöjligheterna på bekostnad av att en av ledamöterna inte kan ha en sådan kvalifikation att han är ordinarie innehavare av domarämbete, eller också måste man lämna adjunktionsmöjligheterna åt sidan och då uppställa kravet att alla tre juristledamöterna skall ha varit eller vara innehavare av domarämbete. På så sätt kan man omöjligen säga att man bibehåller en ställning för hovrätterna som är acceptabel. Det finns ju bara två vägar att gå, och jag skulle återigen vilja fråga herr Larfors: Vilken väg anser ni är lämplig? Om jag får tolka ert tidigare inlägg, där ni menade att adjungeringsmöjligheterna kommer att klaras, så anser ni tydligen att man kan tänka sig att en av ledamöterna är adjungerad ledamot. Då menar jag att det blir en allvarlig försvagning av hovrättens sammansättning — en försvagning som justitieutskottet tidigare bestämt har motsatt sig. F. ö. tycker jag att justitiedepartementets förslag är litet ologiskt mot bakgrund av ett betänkande från justitiedepartementet om översyn av rättegångsförfarandet, där hela förslaget går ut på att man skall försöka göra processen snabbare och billigare, och man tänker sig att begränsa fullföljden till hovrätt exempelvis när det gäller familjerättsmål. Man tänker sig att ha en förenklad handläggning av vissa brottmål som skall kunna avgöras utan nämndmedverkan. Här förefaller det mig som om departementets ena hand inte visste vad den andra gjorde, för de här båda förslagen är ju verkligen motstridiga.
Herr talman! Grunden för fru Kristenssons och mitt olika synsätt i den här frågan är ju att fru Kristensson befarar ett stort bortfall av adjungeringsmöjligheter när vi inför nämndemän i hovrätterna. De informationer jag fått, inkl. den hearing vi hade i utskottet och som jag också lyssnade till, har givit mig uppfattningen att det är ganska osäkert i vilken mån vi kommer att förlora adjungeringsmöjligheter. Jag vill erinra om att det vi nu diskuterar oss emellan är endast hovrätts sammansättning i brottmål. Vi diskuterar inte sammansättningen vid prövning i kammarrätt och inte sammansättningen vid andra mål i hovrätt, där nämndemän deltager. Som jag sade i mitt inledningsanförande kan det kanske — jag säger kanske — bli fråga om en begränsning av adjunktionstillfällen. Jag tror inte att det är avgörande. Om vi jämför med förhållandena för tio år sedan eller så, finner vi att adjungeringstillfällena för de fiskaler som då tjänstgjorde i hovrätt var något färre än nu, och jag tror inte man kan säga att dessa fiskaler blev sämre domare. Jag hyser alltså inte samma oro för de här sakerna som fru Kristensson. Jag förlitar mig på — som jag sade förut — att förhållandena kommer att beaktas från regeringens sida och följas upp. Och om det behövs åtgärder, så är jag övertygad om att vi kommer att få förslag därom till riksdagen.

Herr talman! När vi i dag går att besluta om nämndemän i hovrätt och kammarrätt, så är det ett led i den trend som länge pågått inom olika sektorer av vårt samhälle, nämligen ett ökat lekmannainflytande. Lekmän har sedan gammalt deltagit i rättskipningen i vårt land. Sin främsta betydelse har de haft vid dömandet i första instans. Nämnden vid de allmänna underrätterna fyller en viktig uppgift och kan sägas ha bidragit till att bevara och fördjupa allmänhetens förtroende för våra domstolar. Lekmän har av ålder även deltagit i avgöranden på beskattningsrättens område, t.ex. i taxeringsnämnd, i prövningsnämnd och numera i skatterätt. En form av medverkan av icke-jurister förekommer vidare i arbetsdomstolen och vissa överrätter, t.ex. i försäkringsdomstolen. Är det nu ur rättssäkerhetssynpunkt tvunget att vi går in för nämndemän i hovrätt och kammarrätt? Nej, jag vill knappast påstå det. När det gäller utövandet av den dömande verksamheten finns i vårt land en rad garantier till skydd för den enskilde mot olika former av rättsövergrepp. Vi vet att i förhållande till regering och riksdag intar domarna en oberoende ställning. De skall i sin yrkesutövning döma efter lag eller annan författning. Tillsynen över att detta sker utövas av justitiekanslern och av riksdagen genom dess ombudsmän. En verksam kontroll av domarmaktens utövning ligger också i domstolsförhandlingarnas offentlighet och medborgarnas tillgång till domstolarnas domar, protokoll och övriga handlingar. Jag tror inte att jag skjuter över målet om jag säger att domstolarna åtnjuter allmänhetens förtroende, oberoende av om lekmän deltar i dömandet eller inte. Men det hindrar inte att åtgärder kan vidtas för att ytterligare stärka domstolarnas objektivitet och allmänhetens tilltro till desamma. Ändamålet med lekmannamedverkan är kanske inte att tillföra domstolen sakkunskap av specialistkaraktär utan fastmer erfarenheter och kännedom från det praktiska livet och att se till att allmänt rådande värderingar bland medborgarna kommer till uttryck. Med samma bestämdhet som jag sade att våra domstolar har allmänhetens förtroende vill jag påstå att denna praktiska erfarenhet är något som domstolarna inte kan vara utan. Vi skall också ha klart för oss, att när vi här i Sverige nu går in för nämndemän i hovrätt och kammarrätt, så blir vi inte ensamma om detta. Det systemet har redan tillämpats t.ex. i Danmark och Norge under längre tid. Tilläggas bör dock att lekmannainflytandet i våra grannländer ligger på en annan basis än vad som kommer att ske här. I Sverige har man länge haft uppe till debatt hur ett lekmannainflytande skulle ske i överrätterna. Som en kuriositet kan nämnas att proposition i ärendet lades fram vid 1931 års riksdag, men sedan kamrarna hade stannat vid olika beslut och jämkning visat sig omöjlig blev det ingenting den gången. Det förslag vi har att ta ställning till i dag bygger på 1972 års domarutredning, vilken utredning f.ö. innehöll förslag till en genomgripande omdaning av domarkarriären. Något av detta övriga har riksdagen inte att ta ställning till. Domarutredningens förslag vad gäller lekmannainflytande i överrätten fick ett i stort positivt stöd från remissorganen. Man anförde från flera håll betydelsen av att allmänhetens förtroende för rättskipningen befästs och att erfarenheter från det praktiska livet och allmänt rådande värderingar bör vara en tillgång vid dömandet. Men det fanns också kritiska röster i remissorganen. Det har även framkommit sådana i motioner som väckts i anslutning till den proposition vi nu behandlar. Man har där framfört synpunkten att det blir en kvalitetsförsvagning från renodlat juridisk synpunkt, om en jurist ersätts av två lekmän. Men framför allt har man bedömt förslaget medföra komplikationer när det gäller att rent praktiskt arrangera nämndemännens deltagande i arbetet. Betydande risker föreligger nämligen då för en förlängning av de redan nu alltför långa handläggningstiderna. Det har varit motionärernas synpunkter. Den argumenteringen fotar man på uppfattningen att det kommer att bli erforderligt att kalla in nämndemännen upprepade gånger i samma mål, och sådant tar tid. Som det nu är finns de dömande juristerna alltid på plats och kan sammanträda utan större dröjsmål. Man har också pekat på svårigheterna att i framtiden få en tillfredsställande adjungering, dvs. att hovrättsfiskalerna sitter med vid förhandlingarna och är domare. Denna adjungering är ett viktigt led i den nuvarande juristutbildningen. Vi får naturligtvis inte nonchalera några av dessa kritiska synpunkter. En sådan här reform måste innebära vissa födslovåndor, det går inte att undgå. De synpunkterna har också anförts tidigare i debatten. Utskottet har inte heller blundat för de svårigheter som kan uppstå vid reformens genomförande. Men vi tror att de är något överdrivna. Vad gäller lekmän i kammarrätt råder det knappast några delade meningar om att den kategori av mål som föreslås i propositionen är väl avvägd. Här går man inte längre än domarutredningen och knappt det. I fråga om kammarrätt har utredningen funnit lekmannamedverkan lämplig endast i tämligen begränsad omfattning. Här skall nämndemän ingå vid prövning av mål om s.k. administrativa frihetsberövanden, om utvisning samt verkställighet av beslut om vårdnad av barn m.m. Såvitt gäller hovrätterna blir lekmannainflytandet betydligt mer omfångsrikt. Här skall nämndemän ingå i rätten vid huvudförhandling i brottmål där allvarligare påföljd än böter kan komma i fråga. Propositionen går här längre än vad som föreslogs i domarutredningen, där man menade att lekmannamedverkan i brottmål i hovrätt bör inskränkas till mål för vilket är stadgat fängelse i mer än två år. Moderaterna har reserverat sig till förmån för denna ståndpunkt, och jag kan ha viss förståelse för det. Då går man precis efter vad domarutredningen kommit fram till. Även domarutredningen fick som sagt viss kritik för att man gick för långt och att det skulle bli för tungarbetat. Vi har i utskottet också övervägt att genomföra reformen etappvis och börja med vad utredningen kom fram till. Men majoriteten i justitieutskottet har velat vidga lekmannainflytandet i förhållande till utredningen och anslutit sig till propositionens förslag. Vi menar, som herr Larfors anförde, att det inte kan vara helt rätt att lekmannasynpunkter kan vara av betydelse för bedömningen enbart i mål där de strängare straffen utdöms. Vi instämmer här i vad statsrådet säger i propositionen, att det måste vara värdefullt med lekmannasynpunkter i brottmål där bevisvärdering och — framför allt — val av påföljd kan tillföras värdefulla synpunkter. Det är i sådana mål där val står mellan ett kortare frihetsstraff och kriminalvård i frihet, och mål där över huvud taget allmänpreventiva intressen måste vägas mot individualpreventiva hänsyn. Vi anser det viktigt att lekmännen kommer in även i dessa målgrupper. Så något om adjunktionen. Utskottet har mycket seriöst diskuterat de befarade negativa möjligheterna till adjunktion. Den nu föreslagna reformen får inte medföra en sämre utbildning av våra jurister. Vi har föreslagit, bl.a. för att öka möjligheter till adjunktionstjänstgöring, att hovrätten även i något enklare mål får den större sammansättningen. Ett sådant förfarande skulle bereda ett större antal fiskaler adjunktion. Utskottet framhåller vidare att det inte kan accepteras att denna domstolsreform leder till ökade målbalanser vid domstolarna eller till längre väntetider för allmänheten. Redan nuvarande ordning lämnar en hel del övrigt att önska på detta område. Reformens verkningar måste följas med uppmärksamhet. Utskottsmajoriteten vill att behovet av särskilda åtgärder m.m. för att motverka ej önskvärda effekter av reformen bör ges regeringen till känna. Herr talman! Jag har ingen invändning mot någon punkt utan yrkar bifall till utskottets hemställan i dess helhet.

Herr talman! I utskottsbetänkandet har, tycker jag, på ett översiktligt men samtidigt ingående och övertygande sätt beskrivits den föreslagna reformens föroch nackdelar; de principiella skälen som talar för nämndemän i hovrätt och kammarrätt — och de betänkligheter man kan hysa med hänsyn till förväntade praktiska svårigheter. Värdet, å ena sidan, av ökad allmän insyn, ett ökat förtroende för domstolarnas objektivitet, tillskottet av värdefulla lekmannabedömningar inte minst i bevisvärderingsoch påföljdsfrågor, och å andra sidan de befarade praktiska svårigheterna, de ökade kostnaderna osv. Utskottet har klart sagt ut: Reformen får inte, som vi hört nämnas tidigare, betyda en försämring i målbalanserna, den får inte innebära ökade väntetider. Den får inte heller innebära en försämring av domarutbildningen och självfallet inte heller av kvaliteten i den rent rättsliga bedömningen. Men som jag ser det går det inte att rida spärr mot utvecklingen. Reformens fördelar överväger nackdelarna — i varje fall på sikt. Säkert kan man på olika sätt, som närmare redovisas i betänkandet, övervinna de praktiska svårigheterna. I mångt och mycket är det en resursfråga, och vi har gett till känna — för vidare befordran från riksdag till regering — behov av särskilda åtgärder för att motverka icke önskvärda effekter av reformen. Inte minst gäller detta budgetuppföljningen och de övriga insatser som kan anses påkallade. För egen del var jag till en början inställd på en reform i etapper för att möjliggöra ett inväxande utan större komplikationer i det nya systemet. Närmast till hands hade legat att på denna punkt följa domarutredningens förslag, dvs. att låta lekmän medverka i en till en början begränsad utsträckning med hänsyn till det aktuella brottets svårighetsgrad — en begränsning enligt utredningens förslag till bl.a. brottmålshuvudförhandlingar som rör brott för vilka är stadgat fängelse i mer än två år. Det är också den linje som reservanterna i reservationen 1 företräder. Under den hearing som utskottet hade med det deltagande som utskottets ordförande tidigare har redovisat fick jag emellertid klart för mig att ett etappsystem skulle komma att fungera ganska godtyckligt och knappast stå i överensstämmelse med vår allmänna kriminalpolitiska inställning i övrigt. Riksåklagaren underströk och utvecklade vid denna hearing vad han anfört i sitt remissyttrande, nämligen att även en del lindrigare brottmål innehåller frågor där det är av värde att få lekmannasynpunkter, t.ex. i mål där allmänpreventiva intressen måste vägas mot individualpreventiva hänsyn såsom fallet är med rattfylleri och misshandel. Deltagande av nämndemän skulle också enligt riksåklagarens mening kunna vara ett värdefullt inslag i mål där allmänpreventiva hänsyn inte är så uttalade men påföljdsvalet likväl står mellan ett frihetsberövande och kriminalvård i frihet. Jag har tagit avgörande intryck av riksåklagarens inställning till frågan och också funnit det svårt att finna någon grund för en etappindelning av reformen som inte bygger på brottets svårighetsgrad. Något alternativ som är gångbart ges inte, vilket också klart framkom vid vår hearing. Det bör väl i sammanhanget också sägas att det här inte är fråga om att till varje pris nå fram till en lindrigare åtgärd utan till rätt kriminalpolitisk åtgärd, dvs. en åtgärd anpassad till omständigheterna i det särskilda fallet. På ytterligare en punkt har jag varit mycket tveksam till propositionens förslag. Det gäller frågan om adjunktion av fiskaler, dvs. av inte ordinarie domare, vilka för sina kommande uppgifter helt visst måste få möjligheter att delta i alla typer av mål. Vid hearingen var grundtonen i denna fråga uppenbar: Slå vakt om adjunktionsmöjligheterna! De får inte äventyras! Utskottet förutsätter också att domstolarna även i fortsättningen skall beakta alla möjligheter till adjunktion. Kan det inte lösas på något annat sätt måste, anser utskottets majoritet, tillgripas fullsutten rätt, dvs. den större sammansättningen med fyra lagfarna och tre nämndemän. Jag är väl införstådd med att detta inte har varit departementschefens avsikt och att arrangemanget inte heller är helt förenligt med reformens inriktning. Förslaget avser i första hand frågan om ett lekmannainslag, en lekmannainsyn, ett lekmannainflytande, och i det perspektivet måste ett visst avkall göras på andra intressen. Men jag vill bestämt hävda att man i den intresseavvägningen i varje fall inte får offra de värdefulla adjunktionsmöjligheterna. Frågan är verkligen värd ett uppföljande studium. Den bör inte bara noggrant följas utan också göras till föremål för en samlad översyn sedan erfarenheter vunnits av reformens tillämpning. Med de garantier och förutsättningar som utskottets skrivning bör innebära på denna punkt — utan att majoritetsförhållandet rubbas mellan de ordinarie domarna och de övriga ledamöterna i rätten — minskas i motsvarande mån behovet av den uppföljande reform som fru Jacobsson föreslår i sin motion 2366. Min uppfattning är att man inte klarar målsättningen att hålla adjunktionsmöjligheterna uppe. Och kan reformen få den konsekvensen att i t.ex. invecklade rättsliga spörsmål målet i en jämviktssituation i ökande utsträckning skulle komma att avgöras av icke ordinarie domare — i första hand tänker jag på lekmännen men också på kombinationen nämndemännen och en icke ordinarie juristdomare — ja, då måste man ta till omprövning också av frågan om det nuvarande fullföljdssystemet, i vilket hovrätten och kammarrätten generellt är sista instans. Jag skulle alltså kunna ställa mig bakom den skrivning som återfinns i reservationen 3 i denna del och med det tillägg som där görs om föreskrift i hovrättsinstruktionen om att de lagfarna domarna skall vara eller ha varit innehavare av ordinarie domarämbete och att intresset av att bereda adjunktion för fiskalerna borde kunna tillgodoses genom att rätten sammanträder i den större sammansättningen med fyra lagfarna domare och tre nämndemän. Men nu har reservationen byggts upp utifrån en för utsättning som framgår av till reservationen fogad lagtext. Innebörden av den är att antalet mål med nämndemän begränsas på ett sätt som jag inte har ansett mig kunna biträda. I det läget har jag inte velat påyrka ett utskottets särskilda ställningstagande till reservationens förslag om en föreskrift i hovrättsinstruktionen att rätten alltid skall döma med minst tre lagfarna ledamöter och två lekmannaledamöter utan anser att det får räcka med utskottets mycket bestämda skrivning i adjunktionsfrågan med möjligheter till en större sammansättning av rätten. Får jag slutligen, herr talman, bekräfta vad utskottets ordförande här anförde om svårigheterna för vårt utskottskansli och för utskottet i dess helhet att få ett klart grepp om lagtextförslagen. Som exempel kan nämnas texten i kap. 2 4§ där det i andra stycket p. 3 uppenbarligen har rått en viss oklarhet om de alternativa sammansättningar som kan förekomma för rätten.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

Herr talman! När en tingsrätts dom skall överklagas bör det vara en viktig uppgift för hovrätten att granska och kontrollera. Rent teoretiskt kan man säga att det för den uppgiften krävs större kvalifikationer än tingsrätten förutsätts besitta i fråga om kunnande, erfarenhet och överblick. Sådana krav torde i allmänhet kunna tillgodoses beträffande juristutbildade domare. Det måste dock vara svårt, troligen omöjligt, att till hovrätterna välja nämndemän med sikte på att de skall ha en högre kapacitet än underrättsnämndemännen har och vara en mera betrodd elit än dessa. Men det är just sådana nämndemän som behövs om det skall vara meningsfullt att i hovrätt överpröva en dom som underrätten avkunnat under medverkan av vanliga nämndemän. Detta är så mycket mera angeläget som lekmännen i hovrätt skall fungera som individuella domare och inte liksom i tingsrätten bilda en nämnd vid de lagfarna domarnas sida. Var skall nu partigrupperna i landstingen finna dessa supernämndemän? Ja, sannolikt blir det bland landstingspolitiker i mera framträdande position. Det skulle i så fall få ett flertal icke önskvärda konsekvenser. För det första skulle valet av särskilt framträdande landstingspolitiker till hovrättsnämndemän rent praktiskt skapa stora arbetsorganisatoriska problem för hovrätten, ökande balanser och för allmänheten besvärande väntetider. För det andra skulle det kunna betyda att dessa lekmannadomares ställningstaganden lätt finge en iögonfallande anknytning till deras egenskap av företrädare för en politisk meningsriktning. Detta skulle accentueras av att de skall avge individuella vota. Dessa vota, som ju blir offentliga, kan tas som uttryck för åsikter med större eller mindre politisk verkningskraft, vilken med postitiv eller negativ effekt kan tillräknas vederbörandes parti. Nämndemännen i hovrätt skulle mot denna bakgrund lätt kunna uppfattas som ett slags politiska kommissarier i domstolen. Låt mig nu på en gång säga att jag naturligtvis inte kan veta om regeringen med det här förslaget velat politisera domstolsväsendet. Men den som har mindre tilltro till regeringens goda avsikter kan naturligtvis lätt bibringas den uppfattningen att reformförslaget är ett uttryck för den misstro mot juristdomarna som ibland hörs i den enklare vulgärpropagandan. Det finns naturligtvis också andra skäl till att vara tveksam gentemot politiskt valda nämndemän i hovrätt. Låt oss bara ett ögonblick se på hovrätterna som utbildningsoch prövningsorgan för domarkandidater. Det har tidigare i debatten gjorts från andra utgångspunkter än dem jag skall anlägga. Dessa domarkandidater har att fullgöra provtjänstgöring vid hovrätt dels som föredragande, dels som adjungerade ledamöter. De av dessa som så småningom skall befordras till högre domartjänster har ofta att efter sin adjunktionstjänstgöring tjänstgöra i regeringens kansli och att därvid biträda i lagstiftningsarbetet. För dem som siktar mot en sådan karriär kan det kanske te sig problematiskt att som ung aspirant i hovrätten hävda sådana meningar om lagens tillämpning som till äventyrs skulle vara politiskt inopportuna, dvs. obekväma för dem som för tillfället har makten i landet. Det kan leda till att sådana meningar och synpunkter undertrycks, till nackdel för en allsidig prövning av ärende. En helt annan sak är ju att hävda sådana för de maktägande obekväma åsikter i en krets av juristdomare, där den unge domarkandidaten sällan torde ha anledning befara att yppandet av dylika åsikter kan vara riskabelt med hänsyn till den egna karriären. För den enskilda människa vars dom skall prövas är det naturligtvis utomordentligt angeläget att alla argument blir framförda och prövade. Rättvisan främjas inte om tolkningen av lagen får en ensidig tendens. Jag vill till sist, herr talman, gärna ha sagt att jag sätter stort värde på nämndemannamedverkan i första instans. Där bildar lekmännen en nämnd som ger bygdens domstol förankring i bygden och som tillför domstolen en lokal erfarenhet och tradition som är värdefull för domstolens arbete och för dess ställning gentemot allmänheten. En motsvarande position får inte alls de föreslagna lekmannadomarna i hovrätt. De kan i stället bli ett uttryck för den politiska maktens eventuella strävan efter också till domstolarna breddat inflytande. Till en sådan utveckling har jag inte velat medverka. Jag har därför i motionen 2348 yrkat avslag på propositionen. Yrkandena i reservationerna 1 och 3 av fru Kristensson och herr Schött tillgodoser delvis min motions syfte, och av realistiska skäl avstår jag därför från att yrka bifall till min motion, vilket jag naturligtvis helst skulle ha velat göra, och ansluter mig i stället till reservationerna 1 och 3.
Herr talman! Det är bara en punkt som jag vill ta upp i herr Turessons anförande, nämligen herr Turessons tal om politisering av hovrättens, den andra instansens, verksamhet. Jag tror inte att det från regeringens sida finns någon sådan tanke bakom propositionen, och jag kan försäkra att några sådana tankegångar inte har förefunnits vid den positiva handläggning som propositionen fått i utskottet. En dylik tanke skulle f. ö. vara ett brott gentemot våra grundlagar. Jag vill också erinra om att tanken på nämndemän i andra instans, i hovrätt, har fått ett mycket gott mottagande under remissen. Ursprunget till det föreliggande förslaget är utredningen om en öppnare domarbana, och där fick tanken på nämndemän i hovrätt ett positivt bemötande. Vad man har tvekat om är i vilken omfattning de skall deltaga. Jag vill även nämna, och det kan inte herr Turesson känna till, att under utskottets hearing med företrädare för Domareförbundet och hovrättspresidenterna förklarade alla att de i princip var positivt inställda till nämndemän i hovrätt.
Herr talman! Jag delar herr Larfors uppfattning att en politisering av domstolarna skulle strida mot grundlagen. Jag har därför uttalat en, som jag hoppas, i tillräckligt försiktiga ordalag formad förhoppning att så inte skall bli fallet. Jag anser dock att risken uppenbart finns, och om denna proposition bifalles av riksdagen gäller det att nogsamt vaka över att den risken inte blir verklighet.
Herr talman! Jag förstår inte vad herr Turessons genmäle innebär. Jag har tidigare sagt här i kammaren — och jag vill upprepa det — att jag är fullt övertygad om att den svenska domarkåren är både kunnig och kapabel att bevaka domstolarnas integritet.
Herr talman! Innan jag glömmer det vill jag först bemöta herr Larfors när han säger att remissinstanserna är positiva. Som redan fru Kristensson påpekat har de ju yttrat sig över ett annat förslag än det som finns i propositionen, med ett betydligt restriktivare användande av nämndemän i hovrätten. Dessutom är hovrätterna i Malmö och övre Norrland över huvud taget mycket negativa, liksom många tingsrätter. Jag tror att en stor majoritet av domstolsjuristerna är mycket negativa till detta förslag. Jag har, herr talman, motionerat mot detta och jag vill avslå hela propositionen. Efter den debatt som förevarit har jag inte ändrat uppfattning, utan snarare blivit styrkt i att det vore det enda riktiga. Jag frågar mig verkligen vad förslaget tjänar till? Det ligger i varje fall inte i rättstillämpningens intresse. Den kommer att bli både långsammare och dyrare. De enda befogade invändningar man i dag kan rikta mot vår rättskipning är väl just att den är både långsam och kostsam, och detta skulle accentueras ytterligare om man genomför propositionens förslag. Nu säger departementschefen — och det tycker jag är rätt fantastiskt —- att man skulle kunna tänka sig att ha sammanträde per telefon. Om detta leder till en bättre rättskipning får väl kammarledamöterna själva bedöma. Som det sagts i en del remissyttranden kan det bli svårt att sammankalla rätten. Man får förutsätta att hovrättsnämndemännen blir utsedda bland mångsysslare med många andra uppdrag. Om hovrätten sammanträder mer än en dag och dessutom har något man kallar återställningen när allting är klart, kan det bli besvärligt att få nämnden domför. Detta med telefonsammanträde betraktar jag inte som realistiskt. Det här med adjunktionen, som redan påpekats, är också allvarligt. Det blir en sämre domarutbildning om den skulle försvinna. Enligt utskottsbetänkandet är det 2 500 brottmål där adjunktion skulle kunna förekomma och som nu försvinner från utbildningen. Det är ändå ganska allvarligt. I utskottsbetänkandet säger man allmänt väl menande att man skall försöka klara det här, men ingen har ännu velat svara fru Kristensson på frågan hur man skall klara det. Det är en så väsentlig punkt att vi borde ha den klar för oss innan vi beslutar. Det finns lekmannainflytande i tingsrätten, och där hör det hemma. Hovrätterna sysslar mera med specifikt juridiska spörsmål där nämndemännen såvitt jag förstår inte kan tillföra någonting. Man talar om förbättrad insyn. Men jag har då aldrig blivit informerad om vad som sker i en rättegång av en nämndeman, utan av pressen. Vi har ju offentliga rättegångar för att pressen skall kunna närvara och referera, och det gör den ju också. Speciellt om rättegången har stort allmänt intresse blir referaten ganska fylliga. På detta sätt tillgodoses informationsintresset. Advokatsamfundet har påtalat att den anklagade oftast inte vill ha nämnd. Nämnden är ofta litet mer ”blodtörstig” — jag hittar inget bättre uttryck. Det visar sig att tingsrätterna ofta dömer hårdare än hovrätten. Ett aktuellt exempel från mina hemtrakter gäller koppleridomar, där Malmö tingsrätt avkunnat tre års fängelse, medan hovrätten lindrat till två år i ganska många fall. Det har blivit en mycket kraftig sänkning i hovrätten. Man förstår verkligen att den anklagade oftast inte vill ha nämnd. Jag tror också att de anklagade oftast får för sig att nämndemännen för ut sådant som försigått, även sådant som inte skall berättas. De anklagade har större respekt för juristernas förmåga att låta det stanna inom den kretsen. Om nu de anklagade inte har något intresse av nämnd och en stor majoritet av domstolsjuristerna, som jag sade, är negativa — vad skall man då ha nämnden till? Den frågan är ännu inte ordentligt besvarad. Jag skulle, herr talman, naturligtvis precis som herr Turesson vilja yrka avslag på hela propositionen. Men av två onda ting väljer jag det minst onda och nöjer mig med att yrka bifall till reservationen 1.
Herr talman! Herr Sjöholm bemöter en av mina tidigare repliker till herr Turesson och säger att det var ett annat förslag som var ute på remiss efter domarutredningen. Ja, det var annorlunda på en väsentlig punkt: när nämndemännen skulle medverka i hovrätt. Man talade då om att så skulle vara fallet vid hårdare påföljd än fängelse i två år. Men själva principen om nämnd vid hovrätt var man positiv till under remissförfarandet. Även vid utskottets hearing svarade Domareförbundets representanter och presidenterna för de sex hovrätterna att de var positiva till nämndemän i hovrätt. När vi talar om i vilka mål nämndemän skall börja medverka — vid strängare påföljd än fängelse i två år eller vid strängare påföljd än böter —- nämner herr Sjöholm antalet 2 500 mål. Men det är nog inte helt korrekt. Om man som reservanterna sätter gränsen vid fängelse i mer än två år, är det 992 mål kvar. Det är alltså skillnaden mellan 2 500 och 992 som försvinner om man följer utskottsmajoritetens förslag. Herr Sjöholm har naturligtvis rätt att ha sin uppfattning om att nämndemän inte är behövliga i hovrätt eller kanske t.o.m. till förfång. Men jag vill erinra om att utskottet för sin del blivit enigt om att det är lämpligt med nämndemän i hovrätt och i kammarrätt.
Herr talman! Jag är tacksam för att herr Larfors ger mig rätt att ha en egen mening i den här frågan. Det tänker jag begagna mig av. Nog behandlar remissyttrandena ett annat förslag än det som ligger på bordet. Även om man vinklar det som herr Larfors gör, finns det remissinstanser som är helt avvisande, t.ex. hovrätterna i Malmö och Umeå. Speciellt det senare är viktigt. I Norrland har man mycket långa resor och svårt att ordna sammanträden, och där sammanträder man icke sällan på annan ort än kansliorten. Nämndemännen måste resa härs och tvärs. De som väljs till nämndemän är betrodda män och hoppas vi, kvinnor, och de kommer att ha svårt att inställa sig. Det kommer att försinka rättegångsförfarandet ytterligare, och redan nu är det den mest befogade anmärkning man kan rikta mot vårt rättegångsförfarande att det är så långsamt i sina verkningar.
Herr talman! Herr Sjöholm går händelserna i förväg när han talar om vilka som kommer att utses till nämndemän i hovrätt och kammarrätt. Det vet vi ännu ingenting om.
Herr talman! Även på den punkten har jag rätt att ha en egen uppfattning — det fick jag ju nyss tillstånd till. Jag tror att det blir mycket förnämligt att få bli hovrättsnämndeman. Det är fantastiskt fint! Det blir och bör bli människor som är mång betrodda. De får svårt att komma till sammanträdena, och då försinkas hela rättegångsförfarandet. Dessutom har vi kostnaderna. Domarutredningen hade beräknat kostnaderna till 600 000 kr. för ett helt budgetår. Nu har departementschefen fördubblat den summan till 600 000 kr. på ett halvt år, alltså 1 200 000 kr. på ett år. Det är ganska dyrt när man inte får ut någonting positivt utan i stället en försämring, som jag ser det.

Herr talman! I detta betänkande från lagutskottet, nr 33, behandlas propositionen 1975/76:170 med förslag till ändringar i föräldrabalken jämte ett stort antal motioner, väckta såväl 1975 som 1976. Utöver ändringar i föräldrabalken föreslås ändringar — följdändringar närmast — i inte mindre än 14 lagar. Därtill föreslår vissa motionärer ändringar också i giftermålsbalken. Man kan alltså utan överdrift påstå att detta är ett ganska omfattande ärende. Detta är emellertid inte de första ändringarna i något så när modern tid till följd av nya synpunkter i fråga om familjerätten, utan det är tvärtom så att reformer tidigare har genomförts i olika etapper. Redan 1968 beslöt riksdagen vissa ändringar beträffande ingående och upplösning av äktenskap, likaså beträffande efterlevande makes ställning vid bedolning. Året därpå tillkallades den stora utredningen familjelagssakkunniga. Den utredningen lade tre år senare fram ett delbetänkande, vilket i sin tur 1973 ledde till ytterligare en partiell reform. Den gången var det närmast skilsmässoreglerna och bestämmelserna om vårdnad av utomäktenskapliga barn som var väsentliga. 1974 tillkom dels en ändring Man kan säga att lagutskottet efter förmåga har försökt tränga in i det stora ämne som riksdagen har att besluta om i dag — eller om det kanske blir i morgon. Utskottet har emellertid haft det synnerligen besvärligt under behandlingen av detta ärende — vi har haft det besvärligt med tidsåtgången. Jag lyssnade alldeles nyss med intresse när liknande synpunkter framfördes från ett annat håll, nämligen av herr Berndtson. Men tyvärr fick vi inget stöd från hans parti när vi i lagutskottet gärna ville skjuta på behandlingen av det här stora ärendet till hösten. Därmed hade inte lagutskottets dåvarande majoritet avsett att hindra ikraftträdandet den 1 januari 1977. Vi hade inte heller för avsikt — vilket kanske många trodde — i varje fall inte från centerpartiets sida och inte heller från folkpartiets att sätta någon käpp i hjulen. Tvärtom har vi nu visat också i praktisk handling, även om det har fått ske i en betydande tidsnöd, att i stort sett kan vi ansluta oss till synpunkterna i propositionen. Ganska viktiga ting är t.ex. att uttrycken om barn såsom födda inom äktenskapet eller utom äktenskapet nu försvinner. Detta är också en av anledningarna till de många följdändringarna i andra lagar. Vi tror inom utskottet att denna ändring ligger helt i linje med de nya värderingarna i det svenska samhället. Trots att departementspromemorian som ligger till grund för förslaget har varit remissbehandlad och trots att en granskning har skett i lagrådet anser vi att vissa ting borde ha tagits upp till en mera noggrann genomgång i utskottet, om vi hade haft tid till detta, varvid förbättringar hade kunnat åstadkommas genom utnyttjande av utskottets initiativrätt. Jag ansluter mig till de synpunkter som herr Winberg och fru Lindquist har anfört i det särskilda yttrandet nr 6. Familjelagssakkunniga, den stora utredningen, fortsätter sitt arbete, och vi har haft täta kontakter också med den. Det arbete som återstår för utredningen gäller bl.a. äktenskapets rättsverkningar, underhållsbidrag till barn samt vissa arvsrättsliga frågor. Under tiden som utredningen arbetat har det på sina håll, även bland riksdagsledamöter, uppstått viss nervositet över att förslag inte har kommit fram i tillräckligt snabb takt. Under de senaste åren har det därför tid efter annan motionsledes och på annat sätt kommit propåer som gällt bl.a. frågan om gemensam vårdnad för dem som är ogifta men sammanbor under äktenskapsliknande förhållanden. Jag tror att det råder en betydande enighet om att det i sådana fall är lämpligt med gemensam omvårdnad av barnen, men vi har ändå velat se till att frågan är ordentligt förberedd genom utredningar. Moderatledamöterna föreslår nu en ytterligare översyn av dessa frågor men motsätter sig, som jag har uppfattat det, inte i princip den lösning utskottet förordat. Därmed skulle alltså utskottet vara helt enigt på den punkten. Det har emellertid framförts ytterligare krav på reformer. Vid 1974 års riksdag t.ex. yrkades det i motioner att bördsreglerna skulle ändras så att barn som föds efter det att äktenskapsskillnad vunnit laga kraft alltid betraktas som födda inom äktenskapet. I propositionen har departementschefen nu kommit fram till synpunkter som tillmötesgår det kravet. Att utskottet tidigare har avvisat motioner i samma ämne beror på att man ville — riksdagen beslöt också i enlighet med utskottets förslag — begära en översyn av bördsreglerna i deras helhet. Detta är sannerligen ett sådant besvärligt problemkomplex att det finns anledning att göra en ordentlig genomlysning av alla de spörsmål som hör samman med de reformkrav som har aktualiserats. Andra yrkanden som har framställts går ut på att tidsgränserna för mannens rätt att föra bördstalan skulle slopas. Den rätten är nu begränsad till tre år. Propositionen föreslår att tidsbegränsningen avskaffas. Det fanns ytterligare krav som jag redan har berört, nämligen den gemensamma vårdnaden. Och beträffande den var, som jag sade, de flesta inställda på att tillmötesgå ett, såsom jag uppfattade det, legitimt önskemål om att två icke gifta föräldrar som sammanbor skall kunna ha gemensam vårdnad. Det fanns också någon motion som gick litet längre och föreslog att även de föräldrar som efter en genomförd skilsmässa önskade gemensam vårdnad skulle kunna få det. Det skulle även gälla vid separation mellan sammanboende. Propositionen har gått på den linjen att det skall bli möjligt för båda föräldrarna även i skilsmässofallen och i fallen av separation mellan sammanboende att ha gemensam vårdnad om de är ense om detta. Vi har i utskottsmajoriteten accepterat den tankegången. De på den tiden redovisade reformkraven har således i hög grad blivit tillgodosedda genom den här nu slutgiltigt behandlade propositionen 170. Jag har sagt ett par gånger att vi har haft litet ont om tid. Det är möjligt att större tidsutrymme skulle ha resulterat i att vi på några punkter hade fått ett ännu bättre genomarbetat betänkande. När jag säger att vi i stort sett är ense undrar kanske kammarens ledamöter vad jag menar, eftersom det finns inte mindre än 16 reservationer och sex särskilda yttranden till utskottets betänkande. Jag kan bara såsom min kollega från utbildningsutskottet häromdagen konstatera att det i stor utsträckning är reservationer från moderaterna och vpk. De är självfallet inte sämre för det. Jag vill bara med det uttalandet betona att uppslutningen kring de nya idéerna i det här avsnittet av familjerätten är synnerligen bred i utskottet. Det är min förhoppning att den skall bli det även här i kammaren. Det har också framförts idéer om att man skulle kunna göra den gemensamma vårdnaden till huvudregel. Vi har avvisat den tanken. Den frågan kommer att ytterligare behandlas av en annan representant för utskottet. Vidare har centerledamöterna till betänkandet fogat en reservation, som Martin Olsson kommer att tala för senare. Jag skall, herr talman, kortfattat gå igenom några av de reservationer som är fogade till utskottsbetänkandet och ge synpunkter i anslutning därtill. Reservationen 1 av herr Winberg och fru Lindquist gäller brytande av faderskapspresumtion. Utskottet säger för sin del att det ansluter sig till propositionens förslag att faderskapspresumtion skall fortsätta gälla när modern vid barnets födelse är gift eller nyss har blivit änka. Men vi tillstyrker också propositionens förslag att man slopar den nuvarande presumtionen för den frånskilda makens faderskap. Vad departementschefen anför i den delen ligger i linje med den skrivelse som riksdagen avfattade redan år 1974. Det innebär att förslaget i det angivna avseendet i vissa fall inte behöver sanktioneras av någon domstolsförklaring. Emellertid är utskottet liksom flera remissinstanser medvetet om att detta kan vara processuellt lämpligt. Vi anordnade också en hearing i utskottet med domare, advokater och företrädare för de sociala myndigheterna, och de har framhållit att detta synes vara en praktisk lösning. Vi menar därför att reservationen icke kan accepteras och ställer oss bakom utskottets majoritetsförslag. Reservationen 2 gäller de av mig tidigare omnämnda tidsfristerna för talan om hävande av faderskapspresumtion. Det finns fog för både den synpunkt som förs fram i reservationen och för det som i detta sammanhang anförts av utskottsmajoriteten. Denna vill understryka vikten av att barnavårdsnämnd i de fall det gäller på ett tidigt stadium medverkar till en utredning av faderskapet, så att inte enbart lösa misstankar föranledda av relationerna till modern får till följd att rättegång anställs i onödan. Reservationen 3, som gäller ställföreträdare för barn i faderskapsmål, har avgivits av vpk-ledamoten. Utskottet har liksom motionärerna ansett det angeläget att barnets intressen tillvaratas på ett betryggande sätt. Vi har dock den meningen att modern normalt företräder barnets intressen och pekar på att dessutom barnavårdsnämnd har skyldighet att göra detta. Det är enligt utskottets mening självfallet ändå angeläget att möjligheten till förordnande av god man utnyttjas i de fall där det påkallas av hänsyn till barnets intresse. Däremot tror vi att de synpunkter som framförs i reservationen 3 går onödigt långt i det sammanhanget. Slutligen, herr talman, skall jag också något beröra reservationen 13, som gäller jämkning av fastställt underhållsbidrag. Det torde inte råda någon större tvekan om att det finns anledning att ingående undersöka denna fråga. Till underlag för reservationen ligger dels en motion från vpk, dels en socialdemokratisk motion.

I majoritetsskrivningen framhålls att det råder ett nära samband mellan reglerna om jämkning av underhållsbidrag och övriga bestämmelser, att behandlingen av dessa frågor därför måste samordnas i en utredning och att detta, som sagt, ligger inom ramen för familjelagssakkunnigas uppgifter. Herr talman! Med det anförda har jag berört lagstiftningsarbetet i all mänhet. Jag vill sluta med att säga att såväl utskottets majoritet som reservanterna har en stark vilja att utforma lagstiftningen på ett sådant sätt att den så långt möjligt tillgodoser barnens bästa men ati det råder något olika uppfattningar om på vilket sätt barnens bästa skall tillgodoses. Vi har därför inte på någondera sidan anledning att misstänkliggöra varandra. Det är bara så att vi har hamnat på litet olika framgångsvägar. Med det anförda, herr talman, ber jag att få yrka bifall till lagutskottets hemställan på alla punkter i betänkandet utom de som berörs i reservationerna 8 och 11.

Herr talman! På familjerättens område pågår sedan några år tillbaka ett viktigt och omfattande reformarbete. Ett första steg togs 1973, när vi reformerade reglerna om ingående och upplösning av äktenskap. Ändringarna innebar bl.a. en avdramatisering av skilsmässosituationen. Makar som vill skiljas har rätt att få skilsmässa utan att inför domstolen behöva ange några skäl för sin önskan. Domstolen skall inte längre pröva om någon av makarna kan anses ha skuld till att äktenskapet upplöses. De nya skilsmässoreglerna har nu varit i kraft några år. Därmed har tiden också blivit mogen att ta nästa steg i reformarbetet. Det gäller nu framför allt hur reglerna för vårdnad om barn bör vara utformade. I den allmänna debatten har det under senare år rests allt starkare krav på att inte bara föräldrar som är gifta med varandra utan också ogifta och frånskilda föräldrar skall kunna utöva den rättsliga vårdnaden om sina barn gemensamt. I första hand har man yrkat att föräldrar som bor tillsammans skall kunna dela på vårdnadsansvaret. Det har emellertid också kommit fram önskemål om att frånskilda och ogifta föräldrar som inte bor tillsammans skall kunna utöva vårdnaden gemensamt. De önskemål som har kommit fram visar att många föräldrar rent känslomässigt upplever det som mycket väsentligt att kunna dela på vårdnadsansvaret för sina barn, även om de inte är gifta med varandra. Det måste emellertid understrykas att det här inte i första hand gäller att tillgodose föräldrarnas personliga önskemål. Viktigast är att ta hänsyn till barnens bästa. Det är frågan om hur barnen bäst skall kunna garanteras en harmonisk och givande uppväxt som måste vara bestämmande när man utformar vårdnadsreglerna. Att barnens bästa måste vara vägledande är alla partier överens om. Däremot skiljer sig våra synpunkter åt när det gäller betydelsen från barnens synpunkt av att bägge föräldrarna har ett vårdnadsansvar. På den punkten anser vi i vårt parti att det i de flesta situationer måste vara till stor fördel för barnet, om det har nära och goda relationer till båda sina föräldrar, även om föräldrarna inte är gifta med varandra. Det är viktigt för barnet att kunna träffa bägge föräldrarna utan att behöva uppleva den ene som en mer eller mindre utanförstående person. Det är här det föreliggande lagförslaget har sin stora betydelse. Om en ordning med gemensam rättslig vårdnad kan främja ett gott förhållande mellan barnen och båda deras föräldrar talar detta starkt för att man gör det möjligt för föräldrarna att bli vårdnadshavare gemensamt. Som framhålls i propositionen är det vid många skilsmässor vårdnadsfrågan som vållar de allvarligaste motsättningarna mellan makarna. Det är också helt naturligt att det uppstår prestigekonflikter, om bara den ene maken kan förordnas till vårdnadshavare efter skilsmässan och den andre maken alltså måste förlora föräldramyndigheten. Självfallet kan man aldrig helt och hållet komma ifrån en diskussion av vårdnadsfrågan. Bl. a. måste ju två makar som vill skiljas diskutera var barnen skall bo. Oftast blir det också så att ett barn mest kommer att bo hos den ena föräldern. Den av föräldrarna som inte har barnet boende hos sig kan dock säkerligen i många fall ganska lätt acceptera att den andre får hand om den faktiska vårdnaden, om han bara själv får stå kvar som rättslig vårdnadshavare tillsammans med den andre. Om två makar som vill skiljas får möjlighet att behålla den gemensamma rättsliga vårdnaden om barnen slipper man alltså många uppslitande vårdnadstvister. Därmed får också föräldrarna bättre förutsättningar att behålla en god relation sinsemellan och i förhållande till barnen. Jag vill på den punkten än en gång betona att det givetvis inte är föräldrarnas utan barnens bästa som man i första hand måste ta hänsyn till. Det är emellertid klart att ett gott förhållande föräldrarna emellan också måste vara till fördel för barnen. Kan föräldrarna undvika inbördes stridigheter måste det vara ägnat att främja en trygg och harmonisk utveckling för barnens del. Givetvis kan en ordning med gemensam vårdnad efter skilsmässa inte passa i alla situationer. BI. a. därför anser vi att föräldrarna bör vara ense för att gemensam vårdnad skall komma till stånd. Det kan naturligtvis också i efterhand visa sig att en ordning med gemensam vårdnad inte fungerar. I så fall måste det finnas möjlighet att upplösa den gemensamma vårdnaden och utse en av föräldrarna till vårdnadshavare. Självfallet kan det i sådana fall råda oenighet mellan föräldrarna om vem som bör ha vårdnaden. I allmänhet torde det dock i den situationen inte behöva uppstå en lika uppslitande tvist som det lätt gör när en vårdnadsfråga skall avgöras i omedelbart samband med en skilsmässa. Normalt har det gått en viss tid efter skilsmässan, och föräldrarna har då hunnit få perspektiv på sin situation och skaffat sig större möjligheter att utan prestigehänsyn bedöma vad som är bäst för barnet. Sammanfattningsvis anser vi alltså att det finns starka skäl för att införa en möjlighet till gemensam vårdnad för frånskilda föräldrar. I stort sett samma skäl talar för att ge ogifta föräldrar möjlighet att dela vårdnadsansvaret för sina barn. Också när det gäller ogifta föräldrar kan det ha stor psykologisk betydelse att de tillsammans är rättsliga vårdnadshavare. Skälen för att låta ogifta föräldrar dela vårdnadsansvaret är naturligtvis särskilt starka när det gäller föräldrar som bor tillsammans. I så fall bildar föräldrarna och barnen en familj där det är helt naturligt att vårdnadsansvaret är delat. Även när det gäller föräldrar som inte kan eller vill bo tillsammans kan det vara av stort värde för barnen att båda föräldrarna är vårdnadshavare. Det är naturligt att den av föräldrarna som inte har den faktiska vårdnaden får ett större intresse för barnet om han är rättslig vårdnadshavare jämte den andre. Besvärliga praktiska problem skulle också uppstå om man ställde upp ett krav på samboende som förutsättning för gemensam vårdnad. Myndigheterna skulle då behöva forska i parternas privatliv på ett sätt som inte kan anses önskvärt. Av stor betydelse blir naturligtvis vilka ekonomiska konsekvenser som uppstår för två föräldrar som väljer ett system med gemensam vårdnad. Jag skall här uppehålla mig något vid frågorna om bidragsförskott och underhållsbidrag. I dagens läge utgår bidragsförskott till ensamstående förälder om den andre föräldern inte kan eller vill betala så mycket i underhållsbidrag som svarar mot bidragsförskottsbeloppet. För många av de ensamstående föräldrarna har bidragsförskotten stor ekonomisk betydelse. Nuvarande regler innebär emellertid att rätten till bidragsförskott faller bort om den som har barnet hos sig blir vårdnadshavare gemensamt med den andre. Det säger sig självt att läget när det gäller bidragsförskott inte är tillfredsställande. De nuvarande reglerna kan medföra att föräldrar som i och för sig gärna skulle vilja dela på vårdnadsansvaret måste avstå från detta av ekonomiska skäl. Det finns alltså en risk för att endast föräldrar som är mer välsituerade väljer ett system med gemensam vårdnad. En sådan situation bör naturligtvis så långt möjligt undvikas. I och för sig hade det naturligtvis varit önskvärt om de problem som gäller bidragsförskott kunnat lösas samtidigt som man inför en möjlighet till gemensam vårdnad för frånskilda och ogifta föräldrar. Det är dock här fråga om åtskilliga tekniska svårigheter som man måste komma till rätta med. Samtidigt är det angeläget att utan dröjsmål reformera vårdnadsreglerna. Det är därför väl befogat att redan nu fatta beslut om införande av en möjlighet till gemensam vårdnad för de berörda grupperna. Den särskilda arbetsgrupp som har tillsatts med uppgift att se över reglerna om bidragsförskott m.m. torde också relativt snart komma med förslag om hur man bäst skall utforma samhällsstödet i fall då föräldrar har gemensam vårdnad om barnen. Utskottet understryker betydelsen av att utredningsarbetet bedrivs skyndsamt. När det gäller frågan om underhållsbidrag till barn innebär nuvarande regler att sådant bidrag skall betalas av förälder som är skild från vårdnaden om barnet. Däremot utgår inte underhållsbidrag om föräldrar utövar den rättsliga vårdnaden gemensamt. I sådana fall gäller i stället den allmänna regeln i föräldrabalken om att var och en av föräldrarna skall efter sin förmåga ta del i kostnaden för barnets underhåll. I två motioner som väckts under den allmänna motionstiden av några socialdemokratiska ledamöter med herr Green resp. herr Svensson i Kungälv som första namn, samt i en motion med herr Svensson i Malmö som första namn, har tagits upp frågor om underhållsbidrag till barn. Bakgrunden till motionerna är den utveckling som skett under de senaste åren framför allt när det gäller den underhållsskyldiges situation. Orsakerna till att denna blivit allt svårare är flera, men en viktig faktor är att reglerna om underhållsbidrag i förening med reglerna om sociala bidrag och skatter inte tar hänsyn till den inflation som vi haft de senaste åren. Jag skall här endast beröra några av de faktorer som påverkar underhållsbidragen. När det gäller barn till ogifta föräldrar fastställs underhållsbidragen oftast under medverkan av barnavårdsnämnderna. Det har visat sig att man därvid ofta använder schablonregler, t. ex 10 ”6 av den underhållsskyldiges bruttolön, utan att: verkligen pröva barnets behov mot den underhållsskyldiges verkliga betalningsförmåga. Det säger sig självt att användandet av sådana schablonregler — även om de är enkla — i det enskilda fallet kan drabba den underhållsskyldige mycket olyckligt. Fastställda underhållsbidrag — såväl genom dom som genom avtal — skall räknas upp automatiskt i takt med penningvärdet enligt bestämmelserna i lagen om ändring av vissa underhållsbidrag. Statistiska centralbyrån beslutar varje år om och med vilket procenttal bidragen skall ändras. Höjningarna är knutna till förändringarna i basbeloppen. Självfallet är det i och för sig riktigt att en uppräkning skall ske. Annars skulle barnet drabbas av prisutvecklingen. Höjningarna har emellertid varit kraftiga — år 1973 10 ?6, år 1974 6 ?6, år 1975 11 ?6 och år 1976 11 26. Höjningarna räknas inte heller på det ursprungligen fastställda beloppet utan på det faktiskt utgående beloppet året före höjningen. Ett underhållsbidrag som år 1972 fastställdes till 400 kr. utgår i dag med SEK Det är lätt att förstå att många underhållsskyldiga har svårt att klara dessa höjningar. Har vederbörande av någon anledning sackat efter i den allmänna löneutvecklingen, t.ex. fått ett mindre väl betalt arbete eller blivit sjuk, drabbas han hårt. Möjligheterna att få de ursprungligen fastställda underhållsbidragen ändrade är små. Härför krävs i princip att det inträtt väsentligen ändrade förhållanden. Denna bestämmelse tolkas av domstolarna restriktivt, något som kanske är förklarligt med hänsyn till uttalandena vid bestämmelsernas tillkomst. Dessa uttalanden gjordes till barnets skydd mot bakgrund av ett på den tiden relativt fast penningvärde. Som jag sade tidigare påverkas underhållsbidragen också av skattereglerna och reglerna om sociala bidrag. Alla vet väl att den underhållsskyldige i sin deklaration får dra av underhållsbidrag med högst 2 500 kr., dvs. i runt tal 200 kr. per månad. Denna regel har nu varit oförändrad i flera år. I dag är det dock få fastställda underhållsbidrag som inte överstiger 200 kr. per månad. Detta betyder att den underhållsskyldige inte kan dra av något av de höjningar av bidragen som sker fortlöpande. Å andra sidan betalar inte barnet och dess vårdnadshavare skatt för underhållsbidraget utan kan helt tillgodogöra sig detta. Vidare måste beaktas att bostadstillägg beräknas på vårdnadshavarens taxerade inkomst. Detta innebär att rätten till bostadstillägg för ensamstående förälder med hemmavarande barn inte påverkas av utgående underhållsbidrag till barnet. Nu nämnda regler leder snart till att den bedömning av underhållssituationen som gjordes när bidraget fastställdes förskjuts till förmån för den underhållsberättigade. Vid den hearing som utskottet hållit i ärendet med företrädare för domare, advokater och socialtjänstemän betecknades situationen när det gäller underhållsbidrag som kaotisk. Detta stämmer väl överens med de intryck som jag och många andra ledamöter av denna kammare fått genom påringningar från och samtal med många förtvivlade underhållsskyldiga och då framför allt fäder. Situationen har blivit sådan att de trots att de extraarbetar på sin fritid inte har möjlighet att bilda ny familj eller, om de har bildat en sådan, inte kan ge de nya barnen en tillfredsställande försörjning. Herr talman! Mot bakgrund av den utveckling jag nu skisserat är det glädjande att konstatera att ett enigt utskott funnit att man inte längre kan vänta på att familjelagssakkunniga skall bli färdiga med hela sitt utredningsarbete. Det är som bekant synnerligen omfattande, och resultatet därav torde dröja ytterligare några år. Utskottet framhåller angelägenheten av att förevarande spörsmål snarast löses. Utskottet har pekat på möjligheten av ett delbetänkande av de sakkunniga. Emellertid har utskottet också pekat på vikten av att översynen av bestämmelserna om underhållsbidrag samordnas med det arbete som bedrivs av den tidigare omnämnda arbetsgruppen som tillsatts inom departementen för att utreda frågor om bidragsförskott m.m. Utskottet anser att det bör ankomma på regeringen att närmare bestämma formerna för det fortsatta utredningsarbetets bedrivande. Jag vill tillägga att jag för min del anser det oundgängligen nödvändigt att reglerna om underhållsbidrag ses över tillsammans med reglerna om skatter och sociala bidrag, eftersom det annars lätt kan uppkomma en ej önskvärd situation igen. Jag vill också kraftigt betona vikten av en skyndsam utredning. Hur skyndsamt arbetet än bedrivs torde det dock komma att dröja en tid innan vi kan se resultat av översynen. För att på något sätt lätta den underhållsskyldiges situation till dess har utskottets socialdemokratiska ledamöter samt utskottets vpk-ledamot herr Israelsson beslutat stödja motionen 1975/76:1124 av herr Svensson i Kungälv m.fl. I motionen yrkas att ordet väsentligen skall borttas ur lagtexten när det gäller möjligheterna att ändra underhållsbidrag. Detta innebär att underhållsbidrag skall kunna ändras när ändrade förhållanden påkallar det. Genom den nu föreslagna lagändringen, vilken de borgerliga ledamöterna tyvärr inte anslutit sig till, ges ökade möjligheter att få tidigare bestämda underhållsbidrag ändrade. Den oro utskottsmajoriteten uttryckt för konsekven serna av ändringen finner jag överdriven. Som påpekas i vår reservation skall naturligtvis inte varje ändring i den underhållsskyldiges situation föranleda ändring i bidraget. Först och främst innehåller lagtexten den begränsningen att en ändring i bidraget skall ske endast om ändrade förhållanden påkallar det. Vidare understryker vi att en förutsättning för att jämkning skall kunna begäras bör vara att bidraget med hänsyn till de ändrade förhållanena inte framstår som rimligt. Det bör också krävas att förändringen inte är tillfällig. I övrigt hänvisar jag till vad som anförs i reservationen på s. 130 och 131 i utskottets betänkande om de olika situationer då en jämkning bör kunna ske. Jag vill här endast tillägga att vi finner att en jämkning kan vara påkallad, om den underhållsskyldige fått en ökad försörjningsbörda gentemot ett eller flera nya barn. Vidare bör exempelvis det förhållandet att hans inkomster av olika skäl inte följt den allmänna löneutvecklingen kunna föranleda nedsättning av bidraget, liksom den omständigheten att hans arbetsförmåga har avtagit i beaktansvärd grad.